Herr talman! Jag konstaterar att statsrådet Odhnoff går hårt ut i polemik mot utskottsmajoriteten. Det gör hon med all rätt. Jag tycker det finns anledning att kritisera både utskottsmajoriteten och propositionen nr 32 och det tänker jag ägna mig åt de närmaste minuterna. Statsrådet Odhnoff gjorde åtminstone ett klart och otvetydigt konstaterande som man inte kan invända någonting emot. Det var att propositionen nr 32 väckt en synnerligen livlig debatt. Det kan man verkligen lugnt påstå. Det är också naturligt att ett förslag, som så väsentligt berör de grundläggande förutsättningarna för våra många ungdomsorganisationers arbete med deras hundratusentals ledare och miljontals medlemmar, stimulerar till en intensiv diskussion. Men det är nog mindre vanligt att kritiken av ett regeringsförslag är så hård, så nedgörande och samtidigt så avslöjande som den varit i det här fallet. Också från kammarens ledamöter har kritiken varit utomordentligt hård. Proposition nr 32 har föranlett ett stort antal motioner från samtliga partier, För alla dem som studerat regeringsförslaget är detta inte någon överraskning, Kritiken framstår tvärtom som oundviklig. Propositionen inbjuder till invändningar. Detta trots att det ansvariga statsrådet, Camilla Odhnoff — på numera vanligt regeringsmanér — sedan förslaget väl har lagts fram genom ett s.k. utspel, där medel från arvsfonden ställts i utsikt, har gjort ett försök att mildra den häftiga kritiken. Vidare har statsrådet Odhnoff genom en artikel i Dagens Nyheter försökt sprida ljus över regeringens förslag. I själva verket har denna artikel ytterligare bidragit till att fördunkla de redan oklara motiven till vissa delar av propositionens förslag. Statsrådet påstår där att regeringen har accepterat de principer som statens ungdomsråd anfört i det förslag som föregick propositionen 32. Det är ett märkligt påstående, eftersom regeringen och ungdomsrådet i två kärnfrågor — frågan om ungdomsanslagets natur och frågan om fördelningen av bidraget mellan olika organisationer — har olika åsikter. På den första punkten säger ungdomsrådet att anslaget — liksom hittills fritidsgruppsbidraget — bör utgå som ett förslagsanslag. Regeringen föreslår reservationsanslag. På den andra punkten — fördelningen av stödet — säger ungdomsrådet att det inte vore rättvisande att fördela stödet efter organisationernas medlemsantal, utan stödet bör utgå i förhållande till respektive organisationers lokala aktivitet. Regeringen föreslår att anslaget skall fördelas efter medlemsantal och först inom organisationerna efter aktivitet — alltså tvärtemot ungdomsrådets förslag. Ungdomsrådet vill hålla samman stödet till ungdomsorganisationerna utan uppspaltning på olika grupper av organisationer. Regeringen vill splittra upp anslaget på två huvudgrupper. Hur kan statsrådet mot bakgrunden av denna skiljaktiga syn påstå att de av ungdomsrådet anförda principerna för statligt stöd till den lokala verksamheten har accepterats av regeringen? Vad är statsrådets kommentar till detta? Det är naturligtvis viktigt att de uppgifter som av ansvariga statsråd förs till torgs i artiklar är belagda och noga stämmer med verkligheten. Om statsrådet Odhnoff håller med mig på den punkten, skulle jag också gärna vilja ha svar på frågan varifrån hon har fått de uppgifter som hon publicerar i samma artikel i Dagens Nyheter, nämligen att det kommunala stödet till idrotten 1970 skulle uppgå till 700 miljoner kronor. Enligt idrottsutredningens beräkningar är denna siffra för 1969 400 miljoner kronor, om man räknar mycket generöst, nämligen om man räknar allt som går till fritidsnämnderna såsom stöd till idrotten, vilket ju inte är fallet. På vilka grunder har statsrådet räknat fram ett 75 procent högre belopp än det som den statliga utredningen har kommit fram till? Jag hoppas att statsrådets siffror antingen kommer att beläggas med bevis eller också korrigeras här i dag. Det är av stor vikt för den fortsatta debatten i kommuner, landsting och här i riksdagen om stödet till idrotten. Sedan sade fru Odhnoff något i sitt anförande som jag tyckte var litet märkligt. Det är möjligt att det var en felsägning, Hon sade att anslaget till de reguljära ungdomsorganisationerna har mer än fördubblats genom detta förslag. Såvitt jag förstår är detta påstående helt felaktigt. Endera räknar fru Odhnoff inte idrottsrörelsen till de reguljära ungdomsorganisationerna eller också har hon fel på den punkten. Om hon inte räknar idrottsrörelsen till de reguljära ungdomsorganisationerna vill jag fråga: Varför skall idrottsrörelsen klassas för sig? Jag har, herr talman, något uppehållit mig vid dessa två tre något tvivelaktiga påståenden, eftersom de av fru Odhnoff offentligt har anförts såsom försvar mot kritiken av proposition 32. För att återgå till själva regeringsförslaget så sägs ju en av grundtankarna bakom detta vara att stimulera ungdomsorganisationernas lokala verksamhet. Ungdomsorganisationerna är väl kvalificerade för en sådan stimulans. Om detta råder knappast några delade meningar. Frågan är: Hur stimulerar man bäst en sådan — från alla synpunkter — värdefull aktivitet på det lokala planet? Regeringen har kommit till den bakvända slutsatsen att man bör binda bidraget till antalet medlemmar i de olika organisationerna, dvs. man har fastnat för den mest statiska av alla bidragsformer. Denna konstruktion motverkar och bromsar rent av en aktiv organisation. Ju större antal sammankomster, desto mindre bidrag per sammankomst. Låg aktivitet ger med andra ord fullt bidrag. Hög aktivitet ger mindre bidrag. Är detta aktivitetsstimulans? Nej, jag tror inte att någon känd definition av detta ord kan medge en sådan tolkning. Jag vet inte om man i kanslihuset ägnar sig åt semantiska nytolkningar. Som en följd av det statiska synsättet vad gäller fördelningen av bidragen mellan organisationerna föreslås i propositionen 32 att anslaget skall utgå som reservationsanslag. Ingen anpassning till det faktiska utfallet av organisationernas verksamhet är därmed möjlig. Men vad säger då kulturutskottets majoritet, som så hårt har kritiserats av statsrådet Odhnoff här i dag — majoriteten utgörs av socialdemokrater och kommunister — om regeringens förslag till bidragskonstruktion? Utskottets majoritetsskrivning innebär en klar förskjutning till det bättre i förhållande till propositionen — det skall inte på något sätt döljas. Man föreslår bl.a. att riksdagen skall avslå Kungl. Maj:ts förslag om antalet medlemmar som fördelningsgrund och går i stället direkt på antalet sammankomster såsom bidragsgrund, Beträffande den andra kärnfrågan — reservationsanslag eller förslagsanslag — har utskottet försökt sätta sig på två stolar samtidigt. De av uppenbar vånda präglade formuleringarna på s. 5 och 6 i utskottsbetänkandet mynnar ut i förslag om reservationsanslag i år. Men, säger man, efter det första årets erfarenheter bör man gå över till förslagsanslag. Man måste fråga sig: Varför tas inte steget fullt ut? Var finns för resten logiken? Om det vore någon som helst tvekan om vilken anslagsform som är den överlägsna ur stimulanssynpunkt vore det en viss logik att vilja avvakta utfallet av något års försöksverksamhet med reservationsanslag, Men utskottsmajoritetens förslag är ju att oavsett hur verkningarna av reservationsanslaget blir bör man övergå till förslagsanslag. Denna hållning tycker jag är ganska avslöjande. Man har egentligen redan nu insett att förslagsanslag är att föredra, men man skjuter konsekvenserna av denna insikt på framtiden, Utskottets skrivning är en klar illustration till det svåra i konsten att dölja reträtten från ett svagt regeringsförslag. Som ett ytterligare belägg för att man insett de många svagheter som är behäftade med reservationsanslag framstår utskottets förslag att justeringar skall vara möjliga för att hindra att aktivitetshöjningar bromsas genom bidragssystemets utformning. Som ännu en justeringsmöjlighet nämns anvisande av medel på tilläggsstat. Vi reservanter — folkpartister, centerpartister och moderater — kan inte acceptera detta komplicerade system, som trots alla tillkrånglade jämkningsförsök lämnar ungdomsorganisationerna utan klart besked om relationerna mellan den egna aktiviteten och statsbidraget. Inte ens för ett eller två år kan vi acceptera ett dåligt system, när ett bättre finns att tillgå. Vi tycker inte att regeringsprestige kan vara värd så mycket krångel.

Ungdomsorganisationerna vet då vad de har att vänta och kan rätta sin planering därefter. Detta är också i enlighet med ungdomsorganisationernas gång på gång deklarerade vilja. Jag kan redan nu ana den invändning som majoritetsförslagets försvarare kommer att tillgripa: Tänk om förslagsanslagets ram kommer att spräckas? Ja, den risken finns givetvis, det skall erkännas, för nästa år liksom för alla kommande år. Vi reservanter är emellertid beredda att ta den risken, Vi har våra skäl, och om ett överskridande skulle komma till stånd är det trots allt inte fråga om bortkastade pengar, utan om väl satsade medel, som ger återbäring i en nära framtid och på sikt. Det är vår övertygelse att, förutom det egenvärde som ligger i organisationernas ungdomsarbete, det där görs insatser som har mycket stor betydelse för det framtida samhället: man får träning i demokratins arbetsformer, man får lära sig ansvarstagande för verksamheten, man får övning i att planera osv, Kort sagt: Det är en förberedelse och utbildning för deltagande i samhällsarbetet i framtiden. Dessutom har ungdomsarbetet en social funktion. Gemenskapen inom föreningarna underlättar i många fall anpassningen till nya miljöer och arbetsförhållanden, Det är några exempel på de positiva verkningar som ungdomsorganisationernas arbete har för samhället och individen. I detta större perspektiv får man heller inte glömma bort den allmänpreventiva effekt som blir resultatet av detta arbete: minskad ungdomsbrottslighet, minskat giftmissbruk osv. Det är alltså någonting som man får gratis, om man satsar på ungdomsorganisationerna. Ett ökat stöd stärker med andra ord de positiva samhällseffekterna och minskar de negativa, I detta stora sammanhang är det trots allt fråga om relativt blygsamma belopp, även om anslagsramen skulle överskridas. Hela det belopp som går till ungdomsorganisationerna är inte mycket större än enbart ökningen av statens utgifter för ungdomsvårdsskolorna från innevarande till nästa budgetår. Det är kostnadsrelationer som jag tycker är värda en tanke, En central fråga, herr talman, gäller utskottets skrivning. Statsrådet Odhnoff har också understrukit detta. Hon säger att det är svårt att bli klar över utskottets skrivning, att den är svår att tolka, att den är kryptisk. Jag kan hålla med henne på alla dessa punkter, även om det inte är mycket mer jag skall hålla med henne om här i dag. Ett exempel på invecklade och svårtolkade formuleringar i utskottets betänkande återfinnes på s. 6 där utskottsmajoriteten beskriver olika möjligheter att justera utfallet av det föreslagna bidragssystemet. Där säger utskottet å ena sidan att en konsekvens av den intagna ståndpunkten kan bli att anvisade anslagsmedel inte räcker till bidrag med 10 kronor per sammankomst. Å andra sidan säger utskottet att ingen organisation skall behöva vidkännas försämringar i förhållande till nuvarande bidrag och att justeringar skall vara möjliga för att hindra att beräknade aktivitetsökningar bromsas som en följd av bidragssystemets utformning. Jag frågar mig: Vad gäller? Antingen är meningen i ert förslag att — låt vara efter mycket krångel — ungdomsorganisationerna skall få beloppet 10 kronor per sammanträde, Men varför i så fall detta besvärliga system? Eller också är ni beredda att om utfallet blir så glädjande att ungdomsorganisationernas verksamhet blir större än väntat minska anslaget per aktivitet. Vilken är er linje? Kan man få ett klart besked av utskottets talesman? Till sist, herr talman, bör vi komma ihåg de hundratusentals ledare inom idrotten, religiösa och politiska föreningar och andra ideella organisationer som ägnar sin fritid åt ungdomsarbete. De är Sveriges sämst betalda socialarbetare. Tyvärr får de ägna en stor del av sin tid åt att skaffa pengar till verksamheten. Enligt en nyligen publicerad undersökning med material från idrottsrörelsen täcker anslag — observera alla anslag — bara en femtedel av utgifterna. Det borde vara en samhällelig skyldighet att genom vettiga bidragsformer i någon mån avlasta ledarnas ekonomiska ansvar, inte minst för att underlätta nyrekrytering av frivilliga krafter. Enbart idrotten har varje år behov av ca 25 000 nya ledare för att bibehålla verksamheten. Jag vet att den uppfattning jag här gett uttryck för delas av många — oberoende av politisk hemvist.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

Herr talman! Ungdomsorganisationernas betydelse i samhället har tidigare i olika sammanhang betonats, inte minst ifrån den här talastolen av fru Odhnoff — jag håller henne räkning för det. Det sägs t.ex. i Kungl. Maj:ts proposition nr 32 att ”ungdomsorganisationerna har till uppgift att ge de unga möjligheter att medverka i samhällets utformning. Ungdomens föreningsliv ger träning i demokratiska arbetsformer. Föreningsarbetet skapar dessutom kontakter mellan människor och främjar medlemmarnas förståelse för olikheter i etiska, religiösa, kulturella och politiska frågor.” Vidare betonas ”ungdomsorganisationernas värde för de ungas personliga utveckling och samhällsengagemang samt möjligheter att därigenom också förebygga social missanpassning”. Statens ungdomsråd anser mot bakgrunden härav att det framtida stödet till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet bör vara ett stöd till denna verksamhet i dess helhet och inte ett stöd till viss del av verksamheten eller till speciella former av verksamhet. Statens ungdomsråd har därför föreslagit ett bidragssystem som innebär att det nuvarande fritidsgruppsstödet ersätts med ett aktivitetsstöd, där alla sammankomster i princip föreslås bli berättigade till bidrag. Ungdomsrådet föreslog att bidraget skulle utgå med 10 kronor per sammankomst och beräknade följaktligen medelsbehovet för budgetåret 1971/72 till 17,5 miljoner kronor. Detta anslag föreslogs uppföras som ett förslagsanslag. statsrådet fru Odhnoff propositionen 32, vari statsrådet säger sig i princip ansluta sig till ungdomsrådets förslag men anser det ”erforderligt att den föreslagna tekniska utformningen av bidragsgivningen något ändras”. Herr talman! Den ändring som statsrådet Odhnoff föreslår är inte bara teknisk! Den är av största principiella betydelse och innebär ett helt nytt förslag enligt min mening.

Det sades också att propositionen innebär ett svek mot ungdomen. Det tycker jag dock är att ta till för starka ord. Jag hälsar med tillfredsställelse förslaget så som det förelåg från ungdomsrådet och som det då var utformat. Propositionen 32 orsakade ett dussintal motioner i vilka det bl.a. föreslogs en sänkning av åldersgränser m, m, I motioner från centern, folkpartiet och moderata samlingspartiet krävdes att bidraget till de lokala ungdomsorganisationerna skulle få formen av förslagsanslag, alltså helt i enlighet med ungdomsrådets förslag. Tydligen hade statsrådet Odhnoff också tyckt att propositionen inte var tillfredsställande utan att ytterligare åtgärder borde vidtagas, varför statsrådet Odhnoff den 23 april 1971 lät meddela att Kungl. Maj:t ställt 5 miljoner kronor ur allmänna arvsfonden till förfogande för en försöksverksamhet bland ungdom under 12 år. Som hon här konstaterade skulle detta belopp utgå under två år, dvs. 2,5 miljoner kronor per år. Den åtgärden får väl ses som en eftergift eller ett erkännande av den välgrundade kritiken mot att inte bidrag skulle få utgå till arbete bland dessa åldersgrupper i avvaktan på vad utredningen så småningom kommer fram till. I det sammanhanget kan jag inte underlåta att fråga statrådet Odhnoff om hon inte har märkt att det redan pågår ett omfattande och värdefullt arbete bland dessa åldersgrupper. Det vore också intressant med en redovisning av syftemålet med försöksverksamheten.

Tyvärr kommer jag kanske att i någon mån trampa i samma spår som de föregående talarna här har gjort när man går ut för att se efter vad utskottsmajoriteten har föreslagit.

Herr talman! Väsentliga anmärkningar har visat sig kunna riktas mot det hittillsvarande fritidsgruppsbidragets utformning. Man har konstaterat att stödformen har haft en styrande effekt på organisationernas verksamhet och utveckling. Det förhållandet att bidrag inte utgår till verksamhet med religiösa eller politiska inslag har sagts kunna medföra att organisationernas fritidsgruppsverksamhet blivit ganska idéfattig. Villkoren för bidraget har inte passat alla organisationer, som då ibland har omorganiserat sin verksamhet till att passa till bidragsformen. Särskilt stark kritik har riktats mot det krångliga redovisningssystemet, som i förening med det i vissa fall relativt ringa bidraget t.o.m. gjort att en del föreningar avstått från att rapportera verksamheten och söka bidrag. Mot den bakgrunden fann Kungl. Maj:t det lämpligt att vid omorganisationen av statens ungdomsråd vid årsskiftet 1969—1970 låta frågan om det statliga stödet till den lokala ungdomsverksamheten bli en av rådets första utredningsuppgifter. Utredningsarbetet bedrevs av en arbetsgrupp i nära samarbete med ungdomsorganisationerna. Det förslag som statens ungdomsråd på grundval av arbetsgruppens förslag och en omfattande remissbehandling överlämnade till statsrådet Odhnoff i november 1970 kan således sägas väl motsvara vad ungdomsorganisationerna själva anser. Huvudsyftet har nåtts: 1. Man lämnar mera ansvar till organisationerna själva genom att göra dem till huvudmän för bidragsgivningen till den lokala aktiviteten och åstadkommer därigenom förbättrade kommunikationer inom organisationerna, 2. Man har åstadkommit ett i hög grad förenklat redovisningsförfarande genom att göra bidraget till ett schablonbidrag och inte som nu ett kostnadstäckningsbidrag, där bidragsgrundande kostnader måste redovisas, 3. Man åstadkommer en rättvisare medelstilldelning genom att varje ideell ungdomsaktivitet, vad den än gått ut på och i vilken organisation den än bedrivs, värderas lika, 4, Slutligen och inte minst viktigt: Bidraget stimulerar till aktivitet, eftersom det skall utgå efter antalet sammankomster i respektive lokalavdelning. Vad har nu hänt med detta logiskt sammanhängande, enkla och rediga förslag, sedan det ansvariga statsrådet transponerat det till en proposition? Ja, läser man bara föredragandens inledning, kan man få för sig att hon helt ansluter sig till förslaget. I fråga om att överlämna mera ansvar till ungdomsorganisationerna är hon visserligen en aning mera misstänksam än ungdomsrådet och de flesta remissinstanserna och påpekar att garantier bör skapas för att bidragen i sin helhet verkligen kommer den lokala verksamheten till del. Det är knappast vad jag skulle kalla för det maximala förtroende som statsrådet Odhnoff talade om. Men statsrådet uttalar sin principiella anslutning till förslaget om en omläggning av stödet till ett allmänt aktivitetsstöd. Även sakkunniga från departementet som utskottet haft tillfälle att konsultera har hävdat att propositionen i stort sett bejakat principerna. Enligt dessa sakkunniga har man bara tvingats till ett litet avsteg från de allmänna principerna. Statsrådet kallar det att ändra något på den föreslagna tekniska utformningen av bidragsgivningen. Låt oss se efter vad detta lilla avsteg, denna något ändrade utformning, innebär. Principen att varje ungdomsaktivitet skall värderas lika överges omedelbart: anslaget delas upp i två poster, en för idrottsorganisationerna och en för övriga organisationer. Statens ungdomsråds utredningsgrupp tog upp den frågan ganska utförligt, och jag vill gärna citera något av vad gruppen sagt: ”Arbetsgruppen finner, att ett särskiljande av bidragsgivningen — — — till idrotten från övriga organisationer vore olyckligt. En splittring i dessa två grupper skulle lätt kunna tas som motiv för en ytterligare uppdelning av bidragsgivningen på olika typer av verksamhet.

Dessa lokalavdelningar tillhör förutom riksorganisationen även genom ett specialförbund Riksidrottsförbundet. Om ett särskiljande av bidragsgivningen till idrotten skulle ske, skulle detta innebära, att ifrågavarande lokalavdelningar skulle kunna erhålla bidrag antingen från RF eller via sin riksorganisation. Valet skulle troligen bestämmas helt utifrån ekonomiska aspekter. Uppdelningen på idrottsorganisationer och övriga skulle således kunna få som följd, att organisationer med omfattande idrottsverksamhet splittras. Arbetsgruppen anser sig ej kunna rekommendera ett system, som skulle kunna få sådana konsekvenser.” Och slutligen anför utredningsgruppen: ”De fritidspolitiska frågorna måste behandlas som en helhet, om den nödvändiga planeringen skall kunna göras på ett tillfredsställande sätt. Ett särskiljande av den statliga bidragsgivningen skulle även kunna stimulera uppkomsten av olika bidragsnormer för idrott respektive övrig föreningsverksamhet på såväl landstingssom primärkommunalt plan.” Det är alltså en övertygande argumentering emot, men tydligen inte övertygande nog för statsrådet Odhnoff. Även jag har nu delvis trampat i samma spår som föregående talare, och jag är ledsen att jag kommer att fortsätta att göra det. Jag tror att den här frågan är så viktig att vi får lov att argumentera om samma saker men i varierande former.

Och då kan det märkliga inträffa, vilket statsrådet också tvingas medge, att den ökade aktivitet som propositionen uppger sig vilja ha kan leda till ett minskat bidrag!

Proposition nr 32 har berett kulturutskottet mycket arbete.

Minoriteten har slutligen stannat för att det är omöjligt att göra statens ungdomsråds förslag bättre. Majoriteten har dock tappert kämpat med att försöka rätta till propositionens förslag. Man har således insett att det måste gå att ha något kvar av aktivitetsstimulansen om man går emot propositionens förslag om fördelning mellan övriga organisationer efter medlemsantal och fördelar bidraget enbart efter sammankomster. Men man håller fast vid att det måste vara en given anslagssumma och att den skall fördelas på två poster. Idrottsaktivitet i en organisation kan med denna metod, som jag nyss påvisade, komma att få mindre bidrag än idrott i en annan, Följden kan också bli att några organisationers starkt ökade aktivitet leder till minskade bidrag för samtliga. Här vill utskottsmajoriteten gripa in med justeringar i efterhand så att ingen organisation får det sämre än förut. Men resultatet av en sådan justering kan bli att den aktiva organisationen får mindre bidrag per sammankomst, den mindre aktiva får ökat bidrag per sammankomst, vilket sannerligen ligger långt från vad statens ungdomsråd hade tänkt sig. Nu har för all del utskottsmajoriteten också tänkt sig att justera så att aktivitetsökning inte hindras. Hur dessa justeringar skall gå till vill utskottsmajoriteten inte närmare gå in på, vilket är förståeligt. Emellertid anvisar man var medel kan stå att hämta: inom anslaget Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet finns ett belopp på 400 000 kronor som beräknats till verksamhet inom speciella ungdomsgrupper, främst åldersgrupper under 12 år, eller till utveckling av nya verksamhetsformer. Dessa medel, som ju i viss utsträckning friställts efter Kungl. Maj:ts beslut om anslag till försöksverksamhet med barn, anser ett enigt utskott dock skall bidra till att hjälpa upp det obetydligt höjda anslaget till det centrala arbetet, som utskottet för övrigt höjt med ytterligare 100 000 kronor. Som en ytterligare justeringsmöjlighet anger utskottsmajoriteten anvisande av medel på tilläggsstat. Inte annat än jag kan se, blir det svårt för organisationerna att överblicka vad de har att röra sig med, Enklare blev det inte — möjligen något bättre — med utskottsmajoritetens ändringar i propositionen. Det kan vara skäl att upprepa vilka grundläggande principer som ungdomsrådet ansåg skulle vara vägledande för bidragets konstruktion och innehåll. Rådet ansåg att bidraget skall vara neutralt med avseende på verksamhetens form och innehåll, att det skall vara administrativt enkelt, schablonmässigt, proportionellt till de lokala avdelningarnas aktivitet. Vad kan orsaken vara till att inte ens utskottet vill gå med på något så förträffligt? Ja, i själva verket är det väl så att varken propositionen eller utskottsmajoriteten ansluter sig till de här principerna. Man vill inte ha en aktivitetsstimulans, om man inte kan få garanti för att aktiviteten håller sig inom rimliga gränser och alltså inom ett givet anslag. Man bedömer ”risken” för en ökning av aktiviteten så stor att man i nuvarande ekonomiska läge inte vågar sig på förslagsanslag utan hellre manipulerar med principerna så att just ingenting blir kvar.

Frågan är dock om man inte alltför lätt har låtit sig skrämmas av en ”risk” för starkt ökad aktivitet. Ungdomsrådet anser för sin del att reformen inte får full effekt det första året, eftersom det behövs en viss övergångstid. Med den konstruktion som utskottsmajoriteten har givit bidragen lär vi inte få reda på i hur hög grad aktiviteten stimuleras av denna nya bidragsform, Majoritetens anvisning att man så snart underlag föreligger för en bedömning av medelsåtgången under det första året bör gå över till förslagsanslag är på så sätt poänglös. Men ligger inte under allt detta faktiskt en misstro mot ungdomsorganisationerna, som starkt konstrasterar mot den syn som statens ungdomsråd och flertalet remissinstanser givit uttryck för? Man fruktar, sägs det, en ”artificiell” ökning, man misstänker att bidraget skall missbrukas, att grupper med 15—16 deltagare skall redovisas i femmannagrupper för att organisationerna skall få maximalt bidrag. Nog kunde man visa det förtroendet för riksorganisationerna att man förutsätter att de kommer att ha ögonen på missbruk. Svenska kommunförbundet har för övrigt framhållit att den självkontrollen i praktiken kompletteras av kommunen i samband med de kommunala bidragen. Det hindrar inte alls att jag tycker det är motiverat att, som utskottet gjort, framhålla att missbruk bör kunna föranleda avstängning från bidrag. Jag yrkar med detta, herr talman, bifall till den reservation som är fogad vid kulturutskottets betänkande nr 12. Jag är, herr talman, medveten om att vad jag här har anfört till stora delar ter sig svårgenomträngligt för den som inte speciellt har satt sig in i frågan. Men det ligger så att säga i sakens natur att det hela blir oklart och svårbegripligt när man skall försöka redogöra för tankegångarna i den proposition vi nu behandlar och i utskottsmajoritetens tappra försök att i betänkandet så mycket som möjligt linda in sitt avstyrkande av den föredragandes förslag. Och i det senare fallet är väl detta på sitt sätt förklarligt. Ett utskottsbetänkande som rakt på sak förklarade vad som egentligen står där, nämligen att propositionen är oantagbar, skulle lätt väcka tanken på att det föredragande statsrådet borde ta konsekvenserna av den behandling som hennes förslag får av riksdagen. Den bistra sanningen, fru Odhnoff, är att riksdagen i dag i realiteten har att välja mellan två alternativa avstyrkanden av propositionen — utskottsmajoritetens och reservanternas. Jag har yrkat bifall till det sistnämnda av det enkla skälet att det är överlägset majoritetens, enklare och klarare, Och det är det därför att vi vid utformandet av reservationen inte behövt ta några personliga och partitaktiska hänsyn utan har kunnat hålla oss till det väsentliga, nämligen att försöka stimulera den ungdomsaktivitet som vi finner så väsentlig i vårt samhälle.

Herr talman! Det har sagts en rad hårda ord i dag om proposition nr 32, och det har förvisso funnits anledning till det. Jag vill ändå särskilt framhålla att jag finner det glädjande att vi, trots den knapphetens kalla stjärna som lyst över kultursektorn i år, fått erfara en inte obetydlig ökning av stödet till ungdomsorganisationerna. Utvecklingen av stödet har onekligen under senare år gått i positiv riktning, och det kan tyckas vara mycket pengar som tillförs ungdomsorganisationerna. Men ser vi till den stora och betydelsefulla uppgift vi anser att ungdomsorganisationerna har, finner vi att det är ett förhållandevis knappt ekonomiskt stöd som kommer dem till del. Framför allt är det, som statsrådet mycket riktigt påpekade här, gruppen ”övriga organisationer” som länge släpat efter i utvecklingen, medan stödet till idrotten hittills haft en mer gynnsam utveckling. Det är lätt att uttrycka uppskattning av ungdomsorganisationernas arbete, men det är betydligt svårare att försöka sig på att mäta resultatet av de många ideella insatserna och hur dessa påverkar behovet av samhälleliga åtgärder på andra områden.

Jag säger detta mot bakgrund av att det på sina håll uttryckts betänkligheter mot anslagshöjningar på den här delen av åttonde huvudtiteln och talats — framför allt från socialdemokratiskt håll — om riskerna för att anslagsposterna skall skjuta i höjden, om ungdomsorganisationernas ekonomiska resurser får hålla jämna steg med omfattningen av deras verksamhet. På socialdemokratiskt håll har det uttryckts farhågor för att ett fast bidrag per sammankomst skulle locka in organisationerna i frestelser, och de frestelserna skulle man kunna undvika om anslaget får formen av reservationsanslag. Då utskottsmajoriteten förordar en övergång till förslagsanslag redan efter ett år får man väl tolka detta så, att den räknar med att frestelserna till dess skall ha undanröjts. Eller är det så, att utskottsmajoriteten inte avser att hålla fast vid sin målsättning att normen i bidragsgivningen skall vara 10 kronor per sammankomst, och följaktligen i sin version tänker sig en annan utformning av förslagsanslaget? Vi reservanter i utskottet har inte delat majoritetens farhågor för att en övergång till förslagsanslag redan nu skulle få negativa effekter. Den huvudsakliga anledningen till att utskottsmajoriteten — vad avser det närmaste budgetåret — stannat för ett reservationsanslag anförs vara den betydande ovissheten i fråga om medelstilldelningen vid ett förslagsanslag. Att ungdomsorganisationerna som en konsekvens därav drabbas av just betydande ovisshet i sin planering i fråga om det ekonomiska resursutrymmet har uppenbarligen inte varit anledning nog för majoriteten att gå ifrån konstruktionen med ett reservationsanslag. Majoritetens uppfattning att medelsåtgången under det första året med det nya systemet och med ett reservationsanslag skall kunna ge säkrare bedömningsunderlag för en övergång till förslagsanslag efter ett år har vi, som redan sagts, inte funnit vara ett övertygande skäl för att inte följa statens ungdomsråds förslag. Eftersom statsrådet fru Odhnoff i sin polemik mot utskottets talesman bygger en av sina frågor på statens ungdomsråds ord om att full effekt inte kommer att uppnås under det första året, så utgår jag från att hon ansluter sig till den uppfattningen.

Det är dess värre en omöjlig addition. Vad det reella innehållet i de justeringsmöjligheter, som utskottsmajoriteten förordar, skulle kunna bli är svårt att säga någonting om.

Anser inte utskottsmajoriteten ungdomsverksamheten så värdefull att det måste vara ett primärt krav på stödet att det ger organisationerna förutsättningar att planera för ökad aktivitet och att organisationerna inte bara eventuellt i efterhand skall kompenseras för de ökade kostnader en aktivitetsökning innebär? Kan ett stöd med den senare utformningen förtjäna att kallas aktivitetsstöd? Svaret med gängse tolkningar av vad begreppet aktivitet innebär måste bli nej. För aktivitetsstöd räcker det inte med i och för sig välbehövliga och mycket välkomna uppräkningar av anslaget. Bidragssystemets konstruktion är också viktig och har en styrande inverkan. Jag har här uppehållit mig vid brister i utskottsmajoritetens skrivning som föranlett vår reservation. Helt kort vill jag också säga att det finns en hel del att glädjas åt — det skall villigt medges. Det är glädjande att det gamla fritidsgruppsstödet med dess begränsningar nu ersätts med ett bidragssystem som har förutsättningar att kunna bli ett riktigt bra system. Utskottsbehandlingen har som jag ser det inneburit påtagliga förbättringar i förhållande till propositionen. I det särskilda yttrande Karl-Eric Norrby i Gunnarskog och jag avgivit ger vi uttryck för vår uppfattning att den rörliga delen av stödet till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet skall fördelas med ett fast belopp per vägningstal. Vi ser det som en konsekvens av den principiella inställning som reservationen bygger på, nämligen att aktivitetsökning inte skall motverkas genom ett bidragssystem som innebär att ett ökat bidrag till en organisation som ökar sin verksamhet automatiskt innebär försämringar för andra organisationer. Stödet till den lokala verksamheten anser vi skall bygga på ett fast belopp per sammankomst, och vi vill ha en liknande fördelningsgrund i fråga om stödet till den centrala verksamheten. Vi vill ha ett fast belopp för det mått på verksamhetsnivån som i detta fall vägningstalet utgör.

Tyvärr har inte utskottet haft samma uppfattning om behovet av att ungdomsorganisationernas resurser förstärks, och inte heller har man funnit ledarutbildningen så viktig att man velat tillmötesgå vare sig våra önskemål eller skolöverstyrelsens förslag i den riktningen. Den debatt som proposition nr 32 gett upphov till har enligt min uppfattning än klarare belyst att bristande tillgång på väl utbildade ledare för många ungdomsorganisationer är en mycket besvärande hämsko på deras utvecklingsmöjligheter. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman!

Det är inte så särskilt länge sedan det var nödvändigt att motivera ett särskilt statsbidrag till ungdomsorganisationerna främst som en förebyggande åtgärd av socialpolitisk natur. Länge låg de politiska och religiösa organisationerna i strykklass, men med det beslut som jag hoppas vi fattar om ett tag befriar vi ungdomsstödet från nästan alla de kontrollfunktioner som tidigare varit förknippade med det, och detta är en fantastiskt stor vinst.

Det har med några undantag skett i full enighet, och med det krav på disciplin som jag själv har efterlyst skall jag därför nöja mig med att på de avsnitten hänvisa till utskottsbetänkandet. Än en gång vill jag emellertid betona att de tekniska diskussionerna inte i sak förändrar den efterlängtade reform som propositionen innebär om större frihet för organisationerna. På en punkt har vi fått en reservation. Det är en mycket mångordig reservation med en för de flesta inte insatta obegriplig skrivning. Dess reella innebörd skulle kunna uttryckas på ett par tre rader, Innebörden är helt enkelt att de borgerliga vill ha ett förslagsanslag, medan utskottsmajoriteten godtar propositionens förslag om reservationsanslag till dess att vi fått en säker bedömning för medelsåtgången genom det nya bidragssystemet. Reservanterna tar till mycket starka ord och säger att huvudsyftet med reformen går förlorat; anslaget måste ha förslagsanslagskaraktär, ty annars kommer inte aktiviteterna att stimuleras på det sätt som varit tänkt. Den enda grunden för ett sådant påstående måste emellertid vara att man anser att den tilltänkta medelsanvisningen på 17,5 miljoner är för liten. Men i slutklämmen på den mycket mångordiga reservationen landar reservanterna i alla fall på exakt samma belopp som propositionen och utskottsmajoriteten och föreslår också 17,5 miljoner som bas för det anslag man anser skall utgå. Hade det inte varit hederligare, när ni nu har den inställning ni har på borgerligt håll, att öppet yrka på ett högre belopp? Både i propositionen och i utskottets betänkande föreslås alltså ett reservationsanslag på 17,5 miljoner kronor, och det grundar sig på en uppskattning av den kommande verksamheten som statens ungdomsråd har gjort. Vi har följt statens ungdomsråds rekommendation på den punkten. Om man godtar en genomsnittlig gruppstorlek på 17 personer och vi ger grupperna 10 kronor per sammankomst 1 750 000 samman komster, som ungdomsrådet har räknat med, så kommer man till det belopp som föreslås i utskottets betänkande. Men alla som har satt sig in i dessa frågor vet, att det är ett hypotetiskt resonemang som ligger till grund för detta och att det resonemanget egentligen vilar på ganska lösa grunder. Den arbetsgrupp som tog fram ett grundmaterial till ungdomsrådet använde en delvis annan konstruktion för beräkningarna och landade då på 21 miljoner. En inte helt otrolig förändring av medeltalet närvarande i grupperna — låt oss säga 10 i stället för 17 i medeltal — skulle ge ett belopp på bortåt 30 miljoner. Och om vi utgår från lägsta möjliga deltagarantal i grupperna, dvs. fem, så rakar summan i väg bortåt 40 miljoner. Varje politiker med någon erfarenhet från budgetarbete borde utan större svårigheter inse att så släpphänt kan man inte skingra skattemedel! Reservanterna försöker ge sken av stabilitet genom att lägga det totala förslagsanslaget på samma belopp som propositionen, men de vet att de i verkligheten inte kan ange vad de skall begära, De skriver ut miljonväxlar in blanko, Det är en metod som inte alls rimmar med vad de borgerliga brukar hävda i de ekonomiska debatterna. Låt mig erinra om vad som försiggick i kammaren under hela gårdagen. Då talades det om vikten av noggrannhet, besparingar och fasthet i hela det arbete vi skall utföra på den ekonomiska politikens område. Man kan inte på så lösa grunder fastställa en anslagsform som kan kräva 17,5 miljoner men lika gärna bortåt 40 miljoner. Det är ganska rimligt att i en sådan sits säga: Låt oss se; vi går här på statens ungdomsråds förslag. Där har man sagt sig tro att det kommer att gå åt 17,5 miljoner. Då stannar vi vid den anslagsformen under det första året och drar erfarenheter av den, Därefter omprövar vi det hela när vi ser vart det leder. Naturligtvis tycker vi också i utskottsmajoriteten — det har vi sagt, och jag skulle tro att alla delar den uppfattningen — att det är bra om detta anslag har karaktär av förslagsanslag. Men eftersom vi har så svaga grunder för vår precisering av var anslaget skall stanna är det rimligt att det under det första året har karaktär av reservationsanslag. Utskottet har haft full förståelse för de här önskemålen från organisationerna och ungdomsrådet, men när vi inte kan bedöma konsekvenserna, så bör vi stanna för ett reservationsanslag. Då vi säger att man skall avvakta erfarenheterna innebär det inte någonting annat än att vi, när vi får tillfälle att bedöma hur stort det totala bidraget blir, skall pröva möjligheten av ett förslagsanslag, och vi förutsätter att det skall ske så snart man har fått de erfarenheterna.

Kommunerna har i allt väsentligt anpassat sitt stöd till det statliga stödet. Det är viktigt för ungdomsorganisationerna att en sådan integration sker också med det nya stödet. Vissa övergångssvårigheter kommer säkerligen att märkas under den första tiden, men dem får man ta för vad de är. Jag betonar att det är önskvärt att man när det nya statliga stödet regleras, tar största möjliga hänsyn till konsekvenserna för den kommunala bidragsgivningen. Jag tror att jag med vad jag har sagt har bemött huvudargumenteringen från samtliga de reservanter som varit uppe och talat. Men det finns några punkter där jag vill gå i litet mer preciserad polemik. Herr Billy Olsson i Kil säger att ett anslag som skall ha en vettig uppgift i det här fallet måste vara ett förslagsanslag. Jag har oerhört svårt att förstå att ett anslag skulle bli vettigare därför att man inte kan överblicka dess konsekvenser. Vi har väl i alla möjliga andra sammanhang klart för oss att ett anslag tvärtom fungerar väldigt mycket bättre om man har något så när reda på var det landar någonstans. Skulle de medel som är anvisade på annat sätt av riksdagen inte vara vettiga anslag? Justeringarna, säger herr Olsson, blir oklara såsom bestämmelserna är utformade nu. Nej, det är inte något märkvärdigt. De skall garantera att de bidrag som utgår uppfyller åtminstone de bidragskrav som organisationerna har fått tillgodosedda hittills. Herr Norrby i Gunnarskog säger att det inte finns några garantier för att 10 kronor kommer att utgå. Teoretiskt är det riktigt. Men då säger jag igen: Ni har i praktiken tydligen ändå tänkt er att statens ungdomsråds beräkningar är riktiga — det är ju vad ni utgår ifrån — och då blir bidraget 10 kronor. I praktiken finns det ingen risk, och det tog herr Norrby också själv fasta på. Han sade: ”Beloppet stiger nog inte, det blir nog som det är.” Det är i praktiken ur ungdomsorganisationernas synpunkt inte någon som helst risk med att stödja idén om reservationsanslag,. Fru Mogård tog upp ungdomsorganisationernas möjlighet att få ut bidraget med den teknik som ungdomsrådet har rekommenderat. Hon tog upp framför allt frågan om de organisationer som både är anslutna till Riksidrottsförbundet och organiserade på annat sätt. KFUM och KFUK är ett bra exempel; där finns både idrottsverksamhet och annan aktivitet. Jag tror att man med förtroende kan överlämna den saken till skolöverstyrelsen som ju är tillsynsmyndighet. Det är väl naturligt att idrottsaktiviteterna går över Riksidrottsförbundet och att de övriga aktiviteterna går den andra vägen. När det gäller KFUM och KFUK, varifrån jag själv har en viss erfarenhet, är detta mycket lämpligt, eftersom verksamheten i stort sett är organiserad i två skilda förbund, Sedan tog fru Mogård i riktigt ordentligt och sade att det egentligen är två avslagsyrkanden vi här diskuterar. Jag har en känsla av att när riksdagen om en liten stund har fattat sitt beslut, kommer det ändå att utgå 17,5 miljoner till ungdomsorganisationerna. Utskottsmajoriteten förutsätter — precis som jag tror att reservanterna i själva verket gör — att ungdomsrådets beräkningar är realistiska. I så fall får ungdomsorganisationerna sina 10 kronor per sammankomst. Dessa beräkningar gav, som jag alldeles nyss sade, samma resultat. Jag tror att man sålunda kan ta den här litet uppblåsta politiska striden ganska lugnt. När det till sist gäller kontrollverksamheten, som också statsrådet Odhnoff var inne på — hon frågade vad den skulle innebära — tror jag, att om man kan få den att fungera efter ungefär samma riktlinjer som kontrollen av fritidsgruppsverksamheten, så finns det ingenting att andraga.

Herr talman! Så snart vi fått erfarenhet av hur detta bidragssystem fungerar har den diskussion som förts i dag möjligen relevans. I dag betraktar jag det mesta av reservanternas inlägg som ett ganska lättsinnigt ordsvall för galleriet.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

Herr talman! Jag var tydligen litet för snabb i mitt tidigare inlägg, då jag konstaterade att vi kanske ändå var eniga om att det här stödet borde förbättras, Efter att ha hört herr Zachrisson är jag inte riktigt så säker på att han ställer sig bakom detta konstaterande. Han liksom buntade ihop reservanterna och slog ihjäl oss med samma varma själ. Det kanske vi förespråkare för reservationerna kan stå ut med, men värre är att han totalt omyndigförklarar statens ungdomsråd. Ungdomsrådet har, som herr Zachrisson konstaterade, lagt fram ett betänkande som — efter vad jag förstått — bygger på ganska grundliga studier och beräkningar av hur detta anslag skulle slå ut. Jag kan inte förstå annat än att det ungdomsrådet kommit fram till är ganska realistiskt, och jag skall med oerhört stort intresse ta del av vad riksdagsman Åke Gustavsson kommer att säga i den här debatten — han har ju varit ordförande i den arbetsgrupp inom ungdomsrådet som gjort dessa beräkningar. Herr Zachrisson omyndigförklarar väl också herr Gustavsson när det gäller hans möjligheter att bedöma situationen. Herr Zachrisson säger att man av vår beskrivning får intrycket att detta bidrag skulle ha en mycket krånglig teknisk konstruktion. Nej, inte alls, Vi har försökt att förenkla den så långt det har gått.

Det har även vi sagt. Jag vet inte var herr Zachrisson fanns när både jag och fröken Eliasson sade det. Vi försökte t.o.m., vara litet positiva i vår kritik, när vi gick in för att bedöma dessa frågor — kanske något för positiva till och med, Jag har här försökt att visa att de farhågor som är resta för att vi skall överskrida anslaget inte är berättigade. Jag tror fortfarande att de saker som jag har plockat fram är relevanta.
Herr talman! Herr Zachrisson säger att reservanterna i utskottet har lagt fram en mångordig reservation. Den kunde ha uttryckts på tre rader. Det är i och för sig riktigt att det här enkla och raka förslaget skulle kunna uttryckas mycket kort, men det kan man knappast säga om majoritetens skrivning. Det hade säkert behövts åtskilliga sidor till för att förklara det utomordentligt komplicerade majoritetsförslaget. Sedan påstår herr Zachrisson att vi på oppositionssidan inte har någon disciplin utan går upp och förorsakar en lång debatt, Jag förstår att herr Zachrisson vill ha en kort debatt i denna fråga med hänsyn till regeringen och med hänsyn till sitt eget svaga förslag. Men han kan framföra sin kritik till statsrådet på annat sätt. Det kan inte vi. Därför får herr Zachrisson lov att lyssna till kritiken här i kammaren. Skall också de kritiker som har kommit från föreningssidan, från alla berörda ungdomsorganisationer, hålla tyst, om herr Zachrisson får som han vill? Dessutom säger herr Zachrisson att när man lyssnar till reservanterna får man ett intryck av att utskottet har ett mycket krångligt förslag. Ja, det är riktigt. Det är det intryck som herr Zachrisson skall få. Det är helt sakligt belagt. Men jag vill säga att herr Zachrissons egen syn faktiskt inte har något stöd hos ungdomsorganisationerna eller organisationerna över huvud taget. Jag tar såsom exempel Svensk Veckotidning, där herr Zachrisson själv är tjänstledig chefredaktör. Låt mig citera: ”Det nu föreslagna reservationsanslaget är inte tillfredsställande.” Man säger också: ”Det av statsrådet Camilla Odhnoff föreslagna statliga stödet till ungdomsorganisationerna har av många instanser — bl.a. Svt — bedömts som en nonchalans mot organisationerna och de principer statsmakterna, skolöverstyrelsen och organisationerna tidigare varit överens om.” Alltså ger inte ens herr Zachrissons egen organisation och egen tidning hans resonemang något stöd. Sedan skulle jag vilja ta upp frågan om hur de justeringar som ni föreslår i ert majoritetsyttrande skall gå till. Låt mig för att belysa problemet citera en mening i utskottsmajoritetens förslag: ”Utskottet har inte tillfälle att närmare diskutera hur frågan om dylika justeringar tekniskt skall lösas — — —.” Nej, utskottet har inte tillfälle. Man kan förstå att utskottet flyr den uppgiften, för den är nog mycket svår. Jag förstår också statsrådets oro här. Olyckan kan ändå vara framme, och herr Zachrisson kan få bifall till förslaget. Hur skall de suddiga formuleringar man har gjort sig skyldig till översättas i raka och klara bestämmelser om hur justeringarna skall gå till? Jag hoppas att herr Zachrisson också svarar på statsrådet Odhnoffs modesta fråga i detta avsnitt. Herr Zachrisson säger att vårt förslag kan medföra överskridanden. Javisst, men är det så katastrofalt om ungdomsorganisationernas verksamhet blir större än väntat? Jag tycker det är glädjande, för vi vet att det ger återbäring i framtiden. Vad menas egentligen med de justeringsmöjligheter som utskottsmajoriteten pekar på? Accepterar inte också ni egentligen överskridanden eller är justeringsmöjligheterna bara tomt prat? Herr Zachrisson påstår att beloppet kan rusa i väg och bli 30—40 miljoner kronor. Ja, varför håller man då fast vid tio kronor per sammankomst såsom norm, när det egentligen skulle bli fem kronor eller mindre? Litet senare säger herr Zachrisson till herr Norrby i Gunnarskog att det teoretiskt visserligen finns risk för överskridanden men inte i praktiken. Vad gäller, herr Zachrisson?
Herr talman! Herr Zachrisson kallar den förkunnelse som kommer från hans motståndare för ”ordsvall för galleriet”. Jag försöker faktiskt att få till stånd en seriös diskussion utan att vare sig undervärdera åhörarna eller recensera motståndarna. Däremot angriper jag motståndarnas åsikter. Herr Zachrisson talar om att bidraget förstärks högst väsentligt. Ja, men låt oss nu försöka hålla isär begreppen! Ungdomsrådets förslag innebar en omläggning av stödet, så att det skulle bli rättvist och stimulera till aktivitet, vilket förutsätter en speciell konstruktion. Ungdomsrådet kostnadsberäknade detta till 17,5 miljoner kronor. Propositionen — och utskottsmajoriteten — godtar denna höjning med 3 miljoner kronor men inte konstruktionen. Slutsatsen blir att den här höjningen med 3 miljoner kanske leder till ökad aktivitet, men knappast generellt och rättvist. Och det har faktiskt betydelse hur ett ökat anslag stimulerar, Hur mycket av den höjningen kommer för övrigt att gå åt till den apparat som måste till för att fördela och justera enligt utskottsmajoritetens förslag? Sedan talade herr Zachrisson mycket om riskerna med förslagsanslag. Men man får ju lov att bestämma sig, herr Zachrisson. Det kan vara ”risk” för att aktiviteten ökar alldeles enormt, och då måste man med reservationsanslag hålla den inom rimliga gränser, men inte bara i år, förstås, utan också kommande år. Majoriteten vill ha reservationsanslag i år, men den är beredd att när erfarenheter av det första året vunnits — observera: av en tillbakahållen aktivitet — gå över till förslagsanslag. Gör man det även om aktiviteten då ökar till det dubbla eller tredubbla? Herr Zachrisson nämner 40 miljoner kronor och talar om risken med att skriva ut miljonväxlar in blanco. Gör inte i så fall båda parter det? Det kan också hända att ”risken” för ökad aktivitet är överdriven, och då kan man ha förslagsanslag i år och kommande år. Statsrådet Odhnoff talade om hypotetiska fall, och herr Zachrisson har nu upprepat det talet. Detta innebär, antar jag, att en ökning av aktiviteten kunde leda till minskade bidrag. Ja, men det är ju just konsekvensen av den tankegång som fasthållandet vid reservationsanslag utgår ifrån, nämligen att man ”riskerar” en aktivitet så stor, att den annars väsentligt skulle överstiga 17,5 miljoner kronor. Man bör nog inte hur mycket som helst växla mellan hypoteser alltefter hur det passar.

Herr talman! Herr Zachrisson har i sitt inlägg uttryckt stor oro för var man kommer att landa i det ena sammanhanget efter det andra. Jag tror nog, herr Zachrisson, att vi i den här debatten skulle tjäna på om herr Zachrisson på något sätt kunde försöka ta sig ner på jorden. Herr Zachrisson tycks ha ägnat tiden under de olika inläggen huvudsakligen åt att med viss bitterhet konstatera att det råder en överväldigande enighet bland reservanterna i kritiken mot tanken på reservationsanslag. Det är med beklagande jag konstaterar att vi inte fått några som helst klarläggande svar på våra frågor om de otydligheter som finns i utskottsmajoritetens skrivning. Herr Zachrisson har uttryckt stor oro för att vi skall ge oss in på att skriva ut miljonväxlar in blanco, och han kommer med sådana skrämskott som att det skulle kunna röra sig om 40 miljoner. Då vill jag ännu en gång erinra herr Zachrisson om att ledartillgången är en starkt begränsande faktor och att den expansion som är tänkbar i första hand skulle kunna röra gruppen övriga organisationer, Att man då skulle kunna komma upp i sådana fantasibelopp kan väl inte uppfattas som någonting annat än skrämskott från herr Zachrisson. Men eftersom herr Zachrisson talade om att ställa ut miljonväxlar in blanco vill jag upprepa min tidigare fråga: Vad är det då för sorts förslagsanslag som herr Zachrisson och hans partikolleger tänker sig, som tydligen inte skall ge utrymme för några utgiftsökningar? Med tanke på vad herr Zachrisson och hans partikamrater menar med reservationsanslag och den tänjbarhet som kan vara möjlig därvidlag tror jag att det kan vara intressant att vi också får höra vad man på det hållet menar med förslagsanslag, eftersom man vill ha en övergång till det efter ett år.

Herr talman! Herr Norrby instämmer i vad jag förut sagt att det här stödet är en förbättring och en förenkling. Det är bra. Men, säger han, det blir inte som ungdomsrådet vill — rådet vill att det skall vara ett förslagsanslag. Javisst, men ungdomsrådet erkänner att bedömningen för att göra stödet till ett förslagsanslag är mycket lös. Bakom ungdomsrådets förslag står ju en arbetsgrupp, och låt mig citera vad denna arbetsgrupp säger när den kommer in på frågan om medelsbehovet: ”Arbetsgruppen vill inledningsvis erinra om att beräkningen av medelsbehovet för förstnämnda ändamål av flera orsaker är vansklig. 1. Kommunernas samt föreningars ej tillhörande riksorganisation verksamhet kommer att bortfalla som bidragsobjekt. 2. Stimulanseffekten av bidragsökningen kan ej beräknas, 3. Bidragskonstruktionens radikala förändring gör, att antalet sammankomster inte på förhand kan bestämmas med full visshet. 4, Den nya konstruktionens genomslagskraft inom organisationerna kan ej överskådas.” Jag tycker att det är ganska rimligt att med den utgångspunkten säga att nog är det klokt att skaffa sig litet mer erfarenhet. Så säger herr Olsson i Kil att det vore bra om jag insåg att det är nödvändigt med en lång debatt och att många deltar i den. Självfallet skall vi gärna ha en lång debatt, men jag kan inte begripa att man skall behöva plottra bort en likadan argumentation på fyra man. Det måste väl kunna gå lika bra om en talare framför denna kritik. Då kan ju debatten vinna i sak och djup i stället för att man som nu skall behöva höra samma grammofonskiva vevas flera gånger om. Sedan vill jag tala om att statsrådet Odhnoff — det talar hon kanske om själv för resten — har mottagning även för borgerliga riksdagsmän, som kan få föra fram synpunkter om de så vill. Det är inte bara något som socialdemokrater har möjlighet att göra, Beträffande justeringarna är det utan tvekan på det sättet att vi icke har något annat behov att uttrycka när det gäller tillsynsmyndighetens justeringsaktiviteter än att också justeringsmöjligheterna skall vara under kontroll. Det blir inte möjligt om man låter förslagsanslag utgå, eftersom medlen då bara ökar allteftersom. Fru Mogård säger att den ordning som föreslås av utskottsmajoriteten inte blir aktivitetsstimulerande. Men, fru Mogård, om man går på den förändring som utskottsmajoriteten föreslagit, nämligen att låta sammankomster vara bidragsgrundande, då blir bidraget aktivitetsstimulerande. Sedan är det alldeles uppenbart att även fru Mogård står inför ett antingen—eller. Vi vill veta var vi hamnar; därför vill vi ha detta. Jag beklagar att min repliktid är ute — jag skall återkomma till fröken Eliasson,
Herr talman! Herr Zachrisson svarar inte på frågor; det kanske har sin förklaring. Han ifrågasätter emellertid både syften och vederhäftighet hos oss reservanter, Jag vill något beröra den ifrågasatta eller — om jag skall använda herr Zachrissons vokabulär — befarade ökningen av anslaget.

När det gäller idrottsorganisationerna befarar vi att de inte i full utsträckning kan tillvarata nyttan av omläggningen till det här stödet, utan om det blir någon ökning så kommer den i varje fall inte att bli stark på den kanten. Då skulle herr Zachrissons ”befarade ökning” helt falla på gruppen övriga organisationer. Skall de öka så oerhört starkt att det rör sig om — som herr Zachrisson säger — belopp på uppemot 40 miljoner, då ifrågasätter jag faktiskt också vederhäftigheten i herr Zachrissons inlägg.
Herr talman! Herr Zachrisson diskuterar verkligen inte med saklighet och djup utan har hela tiden uppehållit sig vid debattens längd. Han säger att också vi kan gå till statsrådet Odhnoff och tala med henne i förväg så slipper vi diskutera dessa frågor så mycket här i kammaren. Men herr Zachrisson vet lika väl som jag att statsrådet Odhnoff inte kan lyssna. Hon har i varje fall inte lyssnat på ungdomsrådet och på de många ungdomsorganisationer här i landet som vill ha en annan lösning i den här frågan. Sedan tycker jag inte att herr Zachrisson skall kasta så mycket sten. Han sitter själv i glashus. Hans parti har lika många anmälda talare i den här debatten som något annat parti.

Det innebär minskade anslag allteftersom aktiviteten ökar och stimulansen är därmed borta. Det är detta vi vill slå fast i denna debatt, och vi vädjar därför till dem som anser att det bör vara en annan konstruktion på bidraget att de tar sakligheten i första hand och övriga hänsyn i andra hand vid voteringen om en stund.
Herr talman! Herr Zachrisson fortsätter att recensera, och den här gången var debatten från reservanternas håll ”samma grammofonskiva”. Jag reagerar fortfarande mot det sättet att argumentera och tänker inte göra detsamma mot honom. Risken med förslagsanslag uppehåller sig herr Zachrisson envist vid. Men det är ju den logiska följden av den konstruktion statens ungdomsråd har föreslagit, och alldeles speciellt med den utgångspunkt som herr Zachrisson har. Risken för att aktiviteten snabbt stiger gör konstruktionen med reservationsanslag helt omöjlig, anser han, Då frågar jag mig varför denna proposition lades fram när man inte ansåg sig kunna ta den vettiga och renläriga konstruktionen, och varför försökte inte utskottsmajoriteten, som tydligen har lättare att tala med fru Odhnoff, få henne att dra tillbaka propositionen? Sedan vägrar jag fullkomligt att tro att herr Zachrisson inte förstår följderna av den konstruktion som både propositionen och utskottsmajoritetens ändrade förslag innebär, Jag har faktiskt så stor respekt för hans intelligens att jag inte tror det. Det kommer ju att bli så om aktiviteten når taket så snabbt som herr Zachrisson tänker sig att om några organisationer starkt ökar sin aktivitet blir det minskade bidrag för samtliga, och då måste justeringar ske. Resultatet därav blir att den aktiva organisationen får sänkt bidrag per sammankomst medan den mindre aktiva organisationen får ökat bidrag per sammankomst. Det kan väl inte vara möjligt att kalla det för rättvist?
Herr talman! Jag vill börja med att säga ett par ord till fröken Eliasson som jag inte hann med i min förra replik. Hon hälsade mig välkommen ned till jorden, och jag skulle vilja säga detsamma till henne, Vad vi nämligen önskar är att ni inser nödvändigheten av att man utgår från vad man vet. I det här sammanhanget har vi inte fått några klara besked om var anslaget skulle landa, Det finns, herr Norrby, risk för — jag betonar det även om inte jag heller tror på det — att vi landar på 40 miljoner kronor. Jag vet inte om det blir så men jag skulle väldigt gärna vilja veta det. Det handlar om mycket pengar,-och jag anser att den ekonomiska situationen är för allvarlig för att vi utan vidare fattar ett beslut här som kan innebära en vägning i storleksordningen 20 miljoner kronor åt ena eller andra hållet. Fröken Eliasson talade tidigare om en femårsplan, vilken också tas upp i ett särskilt yttrande från centerpartiet. Det är ett önskemål som tidigare har förekommit på andra anslagsområden, och vi har avslagit det med hänvisning till att vi inte brukar göra sådana framtidsbeställningar i den här kammaren. Men att det framförs i detta sammanhang är verkligen någonting mycket kuriöst därför att å ena sidan vill centerpartiet öppna alla slussar — man säger att vi vet inte hur det slår, men låt oss göra det till ett förslagsanslag — och å andra sidan vill man ha en femårsplanering som innebär att man verkligen skall veta hur det är fem år framåt. Vi säger att vi har inte möjligheter att bedöma detta ens under det allra närmaste året. Vi vill ha en sådan grund för vår bedömning. När vi får den skall vi diskutera igen, ty då har vi möjlighet att föra denna diskussion, Vi har rekommenderat Kungl. Maj:t att när bedömning föreligger så skall man ta upp frågan om förslagsanslag igen.

Herr talman! Herr Zachrisson hänvisade i sin tidigare replik till statens ungdomsråds arbetsgrupp som sagt att det finns osäkerhet i gruppens beräkningar. Får jag då än en gång hänvisa till vad statens ungdomsråd har sagt på den punkten, nämligen att man inte finner det troligt att man kommer att få full effekt av reformen under det första året. Även fru Odhnoff har ju ifrågasatt hur det skall vara möjligt att på ett år, med tanke på att reformen inte kommer att ge full effekt, utvärdera resultaten av den så att man skall kunna få något säkrare bedömningsunderlag. Det är också därför att denna väg är omöjlig som vi har stannat för att redan nu gå över på ett förslagsanslag. När det sedan gäller långsiktighet i planeringen kan jag inte ha någon annan uppfattning än att det behövs en planering och att ungdomsorganisationerna för sin verksamhet i stor utsträckning är beroende av att de kan planera sin verksamhet för lång tid framöver. Om herr Zachrisson också inser nödvändigheten av det, tycker jag att han kunde ställa sig på samma linje som vi i denna fråga, nämligen att det behövs fasta belopp efter aktivitetsmått och efter verksamhetsmått för att den önskade expansionen i ungdomsorganisationerna skall vara möjlig. Jag tycker det är tråkigt att vi inte har fått klarlagt från utskottsmajoritetens sida om det verkligen är ett förslagsanslag med samma målinriktning och ett fast belopp per sammankomst som man tänker sig på den kanten, Det klarläggandet har vi inte fått.

Herr talman! Regeringens förslag, enkannerligen statsrådet Odhnoffs proposition nr 32, om stöd till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet skulle ju vara ett allmänt aktivitetsstöd av stimulerande slag, men det ger bara sken därav. Det har framgått inte minst av vad som sagts från reservanternas sida. Förslaget avviker på några väsentliga punkter från statens ungdomsråds förslag. Man har satt ett tak på 13 miljoner kronor till idrotten och 4,5 miljoner kronor till övriga organisationer, religiösa, ideella och politiska organisationer. Ett bidrag som ger mindre ju större aktivitet en organisation visar upp fungerar inte som ett stimulansbidrag. Både utskottsmajoriteten, dvs. socialdemokraterna och kommunisten i utskottet, och de borgerliga reservanterna har på flera punkter korrigerat statsrådet Camilla Odhnoffs proposition. Bl.a, har vi tagit bort den dubbla fördelningsprincipen, dvs. bidrag efter medlemstal och bidrag efter sammankomster, och ger i stället bidrag efter aktivitet, efter sammankomster således. Majoriteten har alltså inte antagit propositionens princip på en väsentlig punkt. Där har statsrådet Odhnoff följaktligen fel. Det gäller också kontrollfrågan — som hon menade var ett spörsmål av semantisk natur — där ju utskottet har föreslagit ett tillkännagivande för Kungl. Maj:t. Det heter där t.o.m. att utskottet har bestämda betänkligheter emot det system som förordas i propositionen. Detta innebär avvikelser från propositionen. Bidraget till fritidsgrupper kom ju till 1954 i samband med motbokens avskaffande. Man ville motverka att omläggningen av alkoholpolitiken ledde till sociala skadeverkningar. Det sociala motivet är än starkare i dag med hänsyn till ökad mellanölsoch alkoholkonsumtion bland ungdom, narkotikabruk och ökad kriminalitet. Därför vill vi inte ha det tak på anslaget som regeringen har satt. Det är värt att det kostar något att satsa på ett ungdomsstöd som skall gälla alla former av mötesoch gruppverksamhet inom idrottsorganisationer samt religiösa, ideella och politiska organisationer. Det är därför också riktigt att vi ersätter det tidigare stödet till fritidsgrupper, som hade enbart hobbybetonad verksamhet, genom ett allmänt aktivitetsstöd med de förändringar som utskottet har redogjort för. Jag har också i min hand ett uttalande från inte mindre än 21 religiösa och ideella ungdomsorganisationer med tillsammans 630 000 medlemmar.

Statens ungdomsråds arbetsgrupp, som ju utredde frågan, framförde också i sin utredning att kostnaderna för ett statligt stöd till den lokala verksamheten enligt den föreslagna utformningen kunde beräknas till 21 miljoner kronor för budgetåret 1971/72. I statens ungdomsråds slutliga utformning sänktes beloppet som bekant till 17 miljoner kronor med hänsyn till att utnyttjandet av stödet med all sannolikhet inte skulle kunna bli fullständigt det första året, och pengarna skulle anslås i form av ett förslagsanslag. Den i propositionen gjorda begränsningen till ett reservationsanslag på 17 miljoner kronor innebär att bidraget relativt sett minskar i takt med utökad verksamhet. Denna effekt innebär att redan etablerade grupper inom organisationerna hämmas i planeringen av en utökad verksamhet, Varje ny grupp och varje ytterligare sammankomst medför en direkt minskning av bidraget till redan genomförda sammankomster. Det kan ju inte innebära någon stimulans. När det gäller fördelningen av bidraget till organisationerna underströk inte bara arbetsgruppen i sin utredning utan också statens ungdomsråd och remissinstanserna vikten av att all ungdomsaktivitet värderas enligt samma normer och tillgodoräknas samma ekonomiska stöd. I propositionen görs nu ett markant avsteg från den principen genom att anslaget fördelas i två poster, nämligen å ena sidan till idrottsorganisationer, å andra sidan till övriga organisationer. Denna fördelning innebär att idrottsrörelsens 1,2 miljoner medlemmar föreslås erhålla ett stöd på 13 miljoner kronor, vilket ju innebär drygt 10 kronor per medlem, och att de övriga organisationerna med sammanlagt ungefär 950 000 medlemmar föreslås erhålla ett stöd på 4,5 miljoner kronor, vilket innebär knappt 5 kronor per medlem. Nu har ju vi reservanter tagit avstånd från uppdelningen av anslaget i två poster. Grunderna för en sådan här beräkning förefaller mycket osäkra, då gruppen övriga ungdomsorganisationer omfattar politiska och religiösa ungdomsorganisationer med mycket stor aktivitet, vilka tidigare varit så gott som uteslutna från möjligheten att genom fritidsgruppsbidrag få stöd för sin idéinriktade verksamhet i de lokala grupperna. Det förhållandet medför orimliga konsekvenser, då många övriga ungdomsorganisationer i stor utsträckning bedriver idrott i olika former men inte kan beräknas erhålla mer än hälften av det stöd som en till Riksidrottsförbundet ansluten förening erhåller för samma aktivitet. I propositionen föreslogs också att fördelningen mellan organisationerna skulle ske på basis av medlemsantal och inom organisationerna på basis av redovisad aktivitet, men denna dubbla fördelningsprincip har ju förkastats både av utskottsmajoriteten och av reservanterna, så jag behöver inte uppehålla mig vidare vid den saken. Målsättningen för det lokala stödet skall, såvitt jag förstår, vara att stimulera aktiviteter i mindre grupper. Det sker genom att en förhållandevis mycket blygsam summa på 10 kronor skall utgå per sammankomst. Men vid beräkningen av antalet bidragsberättigade sammankomster har det varit mycket svårt att få fram ett säkert underlag, beroende på att förslaget utarbetats med tanke på att en rad sammankomster som tidigare inte varit bidragsberättigade i fritidsgrupper nu skall bli berättigade till bidrag. Statens ungdomsråds arbetsgrupp beräknade medelsbehovet för 1971/72 utifrån en uppskattning av 2,1 miljoner bidragsberättigade sammankomster. Detta antal har framräknats med ledning av antalet sammankomster som tidigare redovisats genom fritidsgrupper, med tillägg av uppskattat antal tidigare icke-bidragsberättigade sammankomster, Organisationerna har uppgivit att upp till 40 å 50 procent av deras sammankomster tidigare inte varit redovisade i fritidsgrupper. Statens ungdomsråd har i sitt förslag uppskattat antalet bidragsberättigade sammankomster till 1750 000. Reduceringen har troligen gjorts med utgångspunkt i att ungdomsrådet räknat med en viss tröghet i genomförandet av denna nya anslagsform, vilken kommer att dämpa effekten så att det först om några år blir fullt utslag. Men med konstruktionen reservationsanslag i stället för förslagsanslag föreligger nu risken att summan 10 kronor per sammankomst kommer att reduceras på grund av att antalet bidragsberättigade sammankomster kan överstiga det antal som uppskattats av statens ungdomsråd. Effekten av reservationsan slaget blir att ju fler lokala aktiviteter som genomförs, desto större blir reduceringen av bidraget per sammankomst. Därmed reduceras givetvis stimulanseffekten. Statsrådet Odhnoff har sagt att diskussionen om reservationsanslag respektive förslagsanslag har stått i centrum på ett överdrivet sätt. Men jag anser att detta är en väsentlig punkt i den debatt som förts och som förs här i dag. Jag anser också att man skall ta med i beräkningen att betydligt fler organisationer nu kommer att kunna tillgodogöra sig anslaget. Förut har ju fritidsgrupper inte varit en tillämpbar arbetsform i alla organisationer, Vissa uppskattningar har gjorts av en del organisationer angående beräknat antal bidragsberättigade sammankomster. Så har t.ex. Nykterhetsrörelsens scoutförbund med 10 000 medlemmar och 200 aktiva kårer uppskattat dessa sammankomster till 35 000 per år. Svenska scoutförbundet med 45 000 medlemmar och 900 aktiva kårer — det gäller hela tiden åldersgruppen 12—25 år — har beräknat sammankomsterna till 100 000. Ungdomens röda kors med 11 000 medlemmar och 330 aktiva föreningar räknar med 8 500 sammankomster, och Riksförbundet Kyrkans ungdom med 85 000 medlemmar och 1 500 lokala grupper beräknar antalet sammankomster till 50 000. För Svenska missionsförbundets ungdoms del ger en låg uppskattning en beräkning på 45 000-50 000 sammankomster. SMU har för 1969/70 genom Frikyrkliga studieförbundet redovisat 2 400 fritidsgrupper. Man beräknar att medeltalet sammankomster per fritidsgrupp är 13. Det ger 31 200 sammankomster. Till detta kan lågt räknat läggas 15 000 icke tidigare bidragsberättigade sammankomster. Det skulle innebära att enbart dessa fem angivna organisationer skulle kunna redovisa ungefär 240 000 sammankomster, vilket skulle motsvara 2,4 miljoner kronor. För att uppnå önskad effekt av det lokala aktivitetsstödet och kunna ge utlovade 10 kronor per sammankomst bör anslagsformen vara förslagsanslag för att inte det man åsyftar, ett stort antal lokala sammankomster, skall innebära en reducering av bidraget. Utskottsmajoriteten har funnit sig böra förorda att medelsanvisningen tills man har ett säkrare underlag för en bedömning av effekten av det nya systemet sker i form av reservationsanslag. Men det heter vidare att så snart underlag föreligger för en bedömning av medelsåtgången under det första året med det nya bidragssystemet bör man gå över till förslagsanslag. Utskottet säger sig också vara medvetet om att en konsekvens av denna ståndpunkt kan bli att de anvisade medlen inte förslår till bidrag med 10 kronor per sammankomst. Så kommer då i stället förslagen om justeringar i bidragsgivningen. Statsrådet Odhnoff har tidigare i sitt anförande sagt att det som står i utskottsmajoritetens betänkande är något kryptiskt uttalat. På den punkten får man hålla med henne. Det är faktiskt som också sagts här en ganska krånglig konstruktion som man här försökt beskriva. I stället har vi reservanter menat att en annan konstruktion är den riktiga. Huvudsyftet med reformen, nämligen att främja de lokala organisationernas aktivitet, kan till stor del gå förlorad vid utformningen av bidragsreglerna såsom de framställts i propositionen och faktiskt även enligt utskottsmajoritetens skrivning, även om det är en betydlig förbättring.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

Herr talman! Det stora intresse och den debatt som propositionen nr 32 väckt är både förklarlig och naturlig. Den rör vid väsentliga ting. Allesammans har vi upplevt hur samhället och familjen förändrats under några få decennier. Hemmet spelar inte längre samma roll som fostrare, skoltiden har blivit längre, ungdomens fysiska mognad sker tidigare och fritiden ökar, Förmodligen fortsätter utvecklingen, kanske i ännu snabbare takt. Förändringar av detta slag, de må vara hur positiva som helst, kan bli för ungdomens del besvärliga och kan innebära både svårigheter och faror. Den ökade fritiden kommer i konflikt med hemmens minskade betydelse som fostrare, och detta kan skapa konfliktsituationer. Vi talar om ungdomsproblem, och visst finns det problem, men det största problemet kanske är att finna de bästa formerna för ett ungdomsarbete som skapar goda och ansvarskännande samhällsmedborgare. Vårt alltmer komplicerade samhälle ställer allt större krav på människorna. Samhället å sin sida måste göra allt för att underlätta individens anpassning. Ungdomsorganisationernas ansvarstagande och praktiska arbetsformer bör därför på allt sätt stödjas. När det gäller nu föreliggande förslag till nya grunder för statens stöd till ungdomsorganisationernas och idrottsrörelsens lokala verksamhet, måste man tyvärr konstatera att departementet ej ansettt sig kunna förelägga riksdagen ett förslag som verkligen skulle innebära en länge efterlängtad förbättring, Besvikelsen häröver är också stor. Statens ungdomsråds representantskap har i brev till riksdagens ledamöter uttalat detta och säger bl.a. att grundtanken för förändringen av det statliga stödet till lokal verksamhet frångåtts i propositionen. Vad jag i min motion nr 1251 främst vänt mig emot är, att verksamhet bland ungdom under 12 år alltfort betraktas som mindre angelägen. Flera remissinstanser har krävt en sänkning av minimiåldern, och för min egen del kan jag inte förstå att man inte, barnstugeutredningen till trots, ändå kunnat bedöma det så pass värdefullt att barn redan från 7-årsåldern finge räknas in bland de bidragsberättigade. Ungdomsorganisationerna har en omfattande verksamhet i gång just i åldrarna från 7 år och uppåt, och att stödja denna verksamhet förefaller i varje fall mig naturligt. Det är högst beklagligt att kulturutskottet vid behandlingen av propositionen 32 jämte motionen 1251 i anslutning härtill, för sin del ej kunnat bifalla framställningen om en sänkning av minimiåldern till 7 år. Man säger ju ändå från utskottets sida, att det är önskvärt med en utveckling i riktning mot ett statligt stöd till fritidsaktiviteter även inom åldersgrupper under 12 år. Det förvånar mig mycket, att när nu riksdagen skall besluta om nya grunder för statligt stöd till ungdomsoch idrottsorganisationernas lokala verksamhet vågar man inte vara radikal nog att föreslå regler som verkligen skulle ge ungdomsorganisationerna ett rejält handtag.

Detta är ju gott och väl. Men till detta vill jag bara säga: Inget nytt läge har uppstått! På sidan 35 i propositionen, i fjärde styckets sista rader står just detta: ”Vidare finns möjlighet för organisationerna att ur allmänna arvsfonden erhålla stöd till särskilda försöksprojekt för barnverksamhet.” Samverkan mellan kommunen och organisationerna är heller ingenting nytt. Den har ju pågått länge. Vad vi i dag skall besluta om är nya regler för det statliga stödet till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet. Låt oss då utforma detta så att det verkligen blir ett gott stöd! Ungdomsorganisationerna och idrottsrörelsen har redan den här verksamheten i gång och behöver för sin del inte någon försöksverksamhet. Jag förstår över huvud taget inte vad den här försöksverksamheten som det talas om har med det statliga stödet till ungdomsorganisationerna att göra, När det gäller redovisningen vill jag bara säga, att kommunalt bidrag blir nödvändigt även i fortsättningen.

I debatten om presstödet och annonsskatten talade man mycket om bevarandet av demokratin i ett fritt samhälle. Man berörde de våldstendenser som på senare tid uppstått och fått till följd ändringar i fattade beslut, som tillkommit under demokratiska former. Man var orolig för utvecklingen när det gäller demokratins fortbestånd i vårt framtida samhälle. Men låt oss också komma ihåg, att framtidens samhälle är beroende av i hur hög grad framtidens vuxna är mogna för att överta samhällsansvaret, eller med andra ord: Den ungdomsmiljö vi i dag skapar är avgörande för hur framtidens samhälle kommer att bli. Herr talman! Jag har med mitt inlägg endast velat redovisa motiven till motionen. Jag ber att få yrka bifall till motionen 1251.

Herr talman! Eftersom två representanter för folkpartiet, herrar Olsson i Kil och Källstad, utvecklat vår syn på proposition nr 32 och även talat för reservationen i utskottet kan jag korta ner mitt anförande på vissa punkter. Det bör väl om inte annat glädja herr Zachrisson, som här talat om dålig diciplin hos de borgerliga partiernas företrädare. Jag kan förstå att den kritik som vi har framfört är besvärande för honom att lyssna på. Jag skall här anföra några tankar om den motion som jag har lagt fram i den här frågan, men jag tillåter mig ändå, herr talman, att först utveckla några allmänna synpunkter på propositionen. Statsrådet Odhnoffs proposition, som behandlar stödet till de lokala ungdomsorganisationernas verksamhet, har ju väckt stort intresse över hela landet och blivit föremål för en mycket livlig debatt, detta därför att den berör en så stor och utomordentligt viktig verksamhet. Vi skall vara tacksamma för att det finns ideella organisationer och ledare som i de flesta fall offrar all sin fritid för att ge vår uppväxande ungdom en verkligt meningsfylld fritidssysselsättning. Skulle samhället avlöna de tusentals frivilligt arbetande ungdomsledarna runt om i vårt land, då skulle sannerligen inte de 17,5 miljoner kronor i anslag som föreslås i propositionen räcka särskilt långt. Nu har både statsrådet och utskottet antytt att detta är en verksamhet som bör stimuleras och uttryckt att den nya bidragsformen skall vara aktivitetsfrämjande, Jag förstår inte riktigt hur man ytterligare kan stimulera intresset och öka aktiviteten när man låst anslaget med ett tak på 17,5 miljoner kronor genom att anvisa ett reservationsanslag. Det är och blir nämligen på det sättet att när man kommit upp till I 750 000 sammankomster är anslaget förbrukat, och någon ytterligare aktivitet och verksamhet som ger bidrag finns det alltså inte utrymme för. För att på allvar tala om att den nya bidragsformen skall bli aktivitetsfrämjande har folkpartiet i sin motion nr 1252 föreslagit att reservationsanslaget ändras till ett förslagsanslag. Utskottet säger i sin skrivning att man ”kan inte underlåta att konstatera att ett beslut enligt ungdomsrådets linje” — vilken sammanfaller med vår motion — ”med ett förslagsanslag och bidrag med 10 kr. per sammankomst kan komma att få till följd att behovet av anslagsmedel högst väsentligt överstiger vad som beräknats i propositionen”. Herr Zachrisson har ju också här tidigare talat om detta. Han nämnde även att man kunde få ta risken att landa på bortemot 40 miljoner kronor vilket naturligtvis är orealistiskt. Men skulle vi få en sådan aktivitet, herr Zachrisson, skall vi väl vara glada — då har vi tagit hand om hela den svenska ungdomen. Men naturligtvis finns det skäl att göra ett antagande att summan överskrids om man tar ett förslagsanslag.

Jag skulle i detta sammanhang vilja ställa en fråga, och jag hoppas också få den besvarad, Vilket är bäst — att satsa pengar på förebyggande ungdomsverksamhet i de formbara åldrarna och få en frisk och sund ungdom, eller satsa pengar på institutionell eftervård? Personligen föredrar jag tveklöst det förstnämnda. När man vet — det har också framhållits tidigare under debatten i dag — att kostnaderna för denna vård bara under det senaste året har ökat med drygt 15 miljoner, nästan lika mycket som föreslås i anslag till ungdomsstödet, då är valet inte särskilt svårt att göra. Uppdelningen mellan olika organisationer med 13 miljoner kronor till idrotten och 4,5 miljoner kronor till övriga organisationer är enligt mitt sätt att se otillfredsställande. Det är och bör vara lika viktigt vilken aktivitet våra ungdomar än väljer — inom idrotten eller nykterhetsrörelsen, inom politisk eller kyrklig ungdomsverksamhet. Huvudsyftet måste alltid vara att ge vår ungdom en meningsfylld sysselsättning på dessa områden, Utskottet säger i sin skrivning vidare att ingen organisation skall behöva vidkännas försämringar i förhållande till nuvarande bidrag. Detta påstående är, herr talman, icke riktigt. Statsrådet har utvecklat synpunkten tidigare i dag och sagt att det är bara hypotetiska antaganden att någon skulle få det sämre, Jag skall ta ett exempel. Förhållandet att 10 kronor per sammankomst skall bli gällande för såväl små som stora grupper ger för den stora gruppen ett sämre ekonomiskt resultat än vad som är fallet i nuläget, då stödet med nuvarande utformning betalas ut per deltagare. En grupp på 25 deltagare skulle med nuvarande system få 187:50 vid 10 sammankomster, medan den nya konstruktionen för samma grupp endast ger 100 kronor. Medeltalet deltagare i fritidsgrupperna för idrottsorganisationerna var förra året 17,8 per sammankomst, vilket med nuvarande konstruktion ger ca 135 kronor per 10 sammankomster, medan det nya förslaget ger 100 kronor. Med anledning av detta förhållande har jag i motionen 1256, vilken också undertecknats av ett antal övriga folkpartister, fört fram kravet på differentierade grupper, där 10 kronor borde utgå till sammankomst med 5-14 deltagare, 20 kronor till sammankomst med 15-30 deltagare och 30 kronor till sammankomst med över 30 deltagare. I dag bygger vi glädjande nog i vårt land allt fler simhallar, ishallar och idrottshallar. Ofta är det dyrbara kommunala anläggningar, vilka utvecklat sig till ungdomsgårdar som aldrig tidigare. På de flesta platser där sådana anläggningar finns, utgör de ortens största och bästa fritidslokaler. I dessa bedrivs verksamhet som i mycket hög grad är beroende av större grupper för att verksamheten skall fungera, t.ex. inom lagidrotterna, truppgymnastik och simning. Herr Sträng sade i går i finansdebatten att de experter som han ibland brukar anlita sitter i sin kammare och konstruerar förslag, men de har mycket litet kontakt med den trista verkligheten, Statsrådets förslag i denna fråga uppvisar faktiskt vissa likheter därvidlag. Vårt förslag om differentierade grupper är inom många områden en konstruktion i kontakt med ungdomsarbetets verklighet. En annan och minst lika viktig faktor i sammanhanget är bristen på ledare. Inom idrotten brukar vi säga att det är lättare att skaffa en bra fotbollsspelare än en duktig ledare. Skall vi nu koncentrera oss på mindre grupper behövs det ju ännu fler ungdomsledare där bristen redan i dag är skriande stor. Ett par exempel ur verkligheten! I Malmö simhall sysselsätter man 300 ungdomar. Skulle dessa delas upp i smågrupper om fem stycken skulle det behövas 60 ledare, Nu har man med mycket stor möda kunnat skaka fram 20 ledare som ägnar sig åt dessa ungdomar uppdelat med 15 ungdomar i varje grupp. I min hemstad Växjö hade vi under föregående säsong i ishallen 700 ungdomar sysselsatta varje veckoslut. Skulle man då sätta in dessa i grupper med fem i varje skulle man komma fram till siffran 140 ledare, vilket naturligtvis är omöjligt att uppbringa. För övrigt går inte denna verksamhet att bedriva i så små grupper. Detta talar för att vår tanke på större grupper är riktig. Jag skall, herr talman, avstå från att yrka bifall till min motion i detta avseende, eftersom utskottet har sagt att när man vunnit erfarenhet, då skall man gå över till ett förslagsanslag. Jag hoppas att man, om nu utskottsmajoritetens skrivning skulle bli kammarens beslut, även vad det gäller den här frågan om differentierade grupper som jag behandlat i min motion tar denna erfarenhet i beaktande till nästa budgetår. Min främsta förhoppning är dock att så många ansluter sig till reservationen i den följande voteringen, att våra ungdomsgrupper får det utlovade stimulerande aktivitetsstödet. Till slut, herr talman, skulle jag vilja säga att det har varit stimulerande att lyssna till den debatt som har pågått i några timmar nu. Det är många frågor som har ställts och det är många frågor som är obesvarade, En av de hittills obesvarade frågorna, som det skulle vara av mycket stort intresse att få lyssna till svaret på, är den fråga som statsrådet Camilla Odhnoff har ställt till utskottets talesman herr Zachrisson. Det vore värdefullt att vi fick höra det svaret här i kammaren och att inte herr Zachrisson ger svaret i statsrådets tjänsterum. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till den vid utskottsbetänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Herr Rydén är en mycket djärv man, Han sticker ut huvudet direkt och börjar berätta om sin motion. Visserligen hukade han sig mot slutet och sade att han inte yrkade bifall till motionen, och det var väl ganska klokt. Det är nämligen så att om man skulle följa herr Rydéns motion, så är det inte längre en hypotes att man landar på 40 miljoner, utan då vet man att det blir över 40 miljoner. I dag behandlar vi ett förslag som grundar sig på ungdomsrådets beräkningar om 17 deltagare i grupperna i medeltal. Herr Rydén vill att alla grupper med mer än 15 deltagare skall få ett bidrag på 30 kronor i stället för 10 kronor enligt förslaget. Det, mina vänner, är verkligen att ägna sig åt överbudspolitik! Det skulle vara roligt att veta om folkpartiets kansli har godkänt en sådan beräkning.

Herr talman! Jag har med min motion velat visa på att en del grupper kommer att få det sämre med den föreslagna utformningen av stödet. Inom idrotten finns det aktiviteter som inte kan bedrivas i små grupper om fem deltagare, I lagidrotter, truppgymnastik osv. måste man t.ex. vara 20 - 30 deltagare, och de grupperna får väsentligt sämre utdelning med den konstruktion som nu föreslås i propositionen och i utskottets betänkande. Ett annat starkt skäl som talar för större grupper är bristen på ledare vilket jag i mitt tidigare anförande redogjort för. Det hade varit tacknämligt om herr Zachrisson hade utnyttjat tiden med att svara på statsrådets fråga. Det hade varit av stort intresse för hela kammaren,
Herr talman! Nej, herr Rydén, det är inte så att vissa grupper får det sämre med detta förslag. Det är ju det som är vitsen — och det har också ungdomsrådet klart uttalat — att med det förslag som nu föreligger och som innebär ett godkännande av ungdomsrådets beräkningar — med undantag för själva anslagskonstruktionen — får alla grupper en bättre ekonomi än de har i dag.

Herr talman! Jag trodde att jag hade gjort klart för herr Zachrisson att vissa grupper får det sämre än de har det nu. Eftersom det nu utgående bidraget bygger på anslag per deltagare, så bör väl herr Zachrisson kunna inse att med ett bidrag på tio kronor per sammankomst blir det sämre för större grupper. Det är inte svårt att räkna ut, och jag har tidigare givit sifferexempel på detta.

Herr talman! Eftersom jag har varit ordförande i den arbetsgrupp, som lagt fram det förslag som nu diskuteras av kammaren, och då de som här har yttrat sig över arbetsgruppens förslag i stort sett har varit positiva, kan man kanske tycka att jag har anledning att känna en viss tillfredsställelse med den förda debatten. Så är dock ej fallet. Det är litet tråkigt att tvingas konstatera att vi inte har fått någon diskussion om de grundläggande principerna totalt för samhällsstödet. Vissa ansatser åt det hållet har gjorts, men i stort sett har debatten handlat om två saker. Den första har varit en teknisk-administrativ fråga om anslagets karaktär, om det skall vara ett reservationseller ett förslagsanslag. Reservanterna har kommit fram till samma belopp som utskottsmajoriteten, nämligen 17,5 miljoner, och om man gör samma beräkningar och hamnar på samma anslagsbelopp, så har det väl ingen praktisk betydelse för organisationerna vilken karaktär anslaget har. Det andra man har diskuterat, och som ur vissa synpunkter kanske är mera allvarligt, är det stora ”allmänpreventiva värde” som man säger är avgörande för stöd till organisationerna. Det har understrukits mycket hårt. Jag tycker emellertid att det är en litet nedlåtande och t.o.m. arrogant attityd mot organisationerna att säga att det är det allmänpreventiva värdet av det arbete de utför som motiverar samhällsstödet, I själva verket är det helt andra, betydligt mer väsentliga saker, man har att ta hänsyn till när man diskuterar bidrag till organisationerna. Det gäller både primäroch sekundärkommunal bidragsgivning och den statliga bidragsgivningen, som vi nu diskuterar.

Vi får inte heller, som herr Källstad gjorde, säga att behovet av stöd till organisationerna nu är större sedan vi fått ett mellanölsmissbruk. Då är man inne på samma argumentation, I stället måste man utgå från andra grunder.

Jag skall försöka sammanfatta och konkretisera detta egenvärde i några punkter. Först kan vi slå fast att organisationerna utgör en betydelsefull del av vår demokrati. De är den väsentligaste kanalen för att föra fram åsikter. Det är där som människor — i det här fallet unga människor — tränas i att arbeta under demokratiska former. I tider då man i vissa sammanhang i massmedia höjer tillfälliga gruppbildningar till skyarna kan det finnas anledning att markera vilken vikt organisationerna har i en demokrati. Vi kan helt enkelt konstatera att en demokrati inte kan fungera ordentligt om det inte finns fria och obundna organisationer. Genom att förbättra ungdomsorganisationernas arbetsvillkor skapar man också på sikt förutsättningar för en bättre fungerande demokrati. Den andra punkten, som jag tror är oerhört väsentlig, gäller de stora samhällsfostrande uppgifter som speciellt ungdomsorganisationerna har. Där skolas unga människor för kommande uppgifter inom vuxenorganisationer och kanske i samhälleliga organ. Genom att man ger ungdomsorganisationerna bättre möjligheter att verka bland fler unga människor, kan också fler unga människor med större mått av kunskap ta över förtroendeuppdrag av olika slag. Den tredje punkten, som herr Olsson i Kil tangerade något, gäller den väsentliga sociala funktion som föreningsarbetet fyller. I ett samhälle som vårt, med snabbt fortgående omvandlingar och där vi har en urbaniseringsprocess, måste vi se till att de organ som finns kan medverka till att bryta den isolering som lätt uppstår. Genom att vi ger organisationerna ett stöd ger vi människor större möjligheter att komma i kontakt med den gemenskap som en organisation skapar, vilket naturligtvis är av stort samhälleligt intresse. Den fjärde punkten gäller konsumtionen av fritidsaktiviteter. På grund av högre levnadsstandard, på grund av kortare arbetstid har konsumtionen av fritidsaktiviteter ökat. I det läget ökas också det kommersiella intresset för att exploatera ungdomens ekonomiska köpkraft. Vi vet, för att ta ett exempel, att diskoteken i dag omsätter 2 miljarder kronor om året. Detta är ett exempel på vilken exploatering som ungdomen är utsatt för. Här har samhället definitivt ett mycket stort ansvar. Man bör se till att man bidrar till att underlätta skapandet av möjligheter att fylla ungdomens fritid med en engagerande, en personlighetsutvecklande aktivitet i stället för — något som ofta blir alternativet — en passiv konsumtion. Också här utgör det idéburna föreningslivet ett alldeles utmärkt instrument. I en femte punkt kan man säga att samhället kan överlåta — vilket samhället också gör — en rad uppgifter på organisationerna. Det är positivt att så sker. Jag tror nämligen att det ideburna föreningslivet många gånger har större möjligheter att fullgöra samhälleliga uppgifter. Ett exempel på detta är just de 5 miljonerna, som under två års tid ställts till förfogande för eftermiddagsverksamhet bland unga människor. Detta tycker jag är någonting oerhört positivt. Var och en av dessa fem punkter som jag här räknat upp väger enskilt mycket tyngre än det diffusa allmänpreventiva skälet. Dessa punkter bör i stället för det allmänpreventiva skälet kunna tjäna som utgångspunkt för en debatt om bidragsgivning till ungdomsorganisationerna, Nästa principiella frågeställning som jag skall försöka något belysa och som är oerhört väsentlig är efter vilka principer som ett samhälleligt stöd av den typ som vi nu diskuterar skall byggas upp. Jag vill redovisa de utgångspunkter som arbetsgruppen hade och som också statens ungdomsråd accepterade och tog som sina. Det första kravet var att bidragsgivningen skulle vara administrativt enkel för organisationerna bl, a. därför att ett krångligt system kan leda till att föreningsledare får större svårigheter att komma till rätta med vägarna för att söka bidrag. Det andra kravet vi ställde var, att det bör vara ett schablonbidrag i stället för kostnadstäckningsbidrag — vilket väl också fru Mogård nämnde i sitt anförande — och detta just beroende på att det är omöjligt att med hjälp av ett kostnadstäckningsbidrag klargöra vad som egentligen bör vara bidragsgillt. Dessutom har kostnadtäckningsbidrag en tendens att gynna de ekonomiskt starka organisationerna. Den tredje utgångspunkten som är väsentlig och skiljer sig på ett avgörande sätt från det nuvarande fritidsgruppsbidraget är att bidraget bör vara ett klart och entydigt organisationsstöd. Så har alltså inte varit fallet med fritidsgruppsbidraget. Som en följd av detta vill vi också att organisationerna själva skall vara huvudmän för verksamheten och inte som hittills studieförbunden — för att nu ta ett exempel. Vidare — detta är också en konsekvens av det ställningstagandet — bör bidraget utgå till riksomfattande ungdomsorganisationers lokala verksamhet. Det kan inte anses vara en statlig angelägenhet att stödja lokala eller tillfälliga grupper när det gäller ett bidrag som jag skisserat i de punkter jag nämnde. Den fjärde utgångspunkten enligt arbetsgruppens mening var att bidraget bör kunna medge enkla kompletteringar av kommunala bidrag eftersom det just handlar om ett stöd till de lokala avdelningarna. Det är också så i flera kommuner, att man tagit ett kommunalt kompletteringsbidrag till det statliga bidraget. Därför är det också viktigt att man ser till att denna möjlighet underlättas. Den femte utgångspunkten för stödet är att de lokala avdelningarnas aktivitet bör avgöra bidragets storlek. På så sätt får bidraget också en mycket klar karaktär av stimulansbidrag. Det lämpligaste, eller åtminstone enklaste, sättet att mäta en aktivitet är att, såsom arbetsgruppen har gjort, utgå från antalet sammankomster inom den lokala avdelningen, Den sjätte punkt som vi vill ha som utgångspunkt är att bidraget skall utgå till den för organisationen naturliga verksamheten. Varje organisation måste ges möjlighet till att profilera sin verksamhet. Det är t.o.m. ett demokratiskt intresse att organisationerna stimuleras till att delta i samhällsdebatten och markera sina politiska och andra ideologiska ståndpunkter. Såsom konsekvens av detta ställningstagande bör också alla begränsningar av typ förbud mot religiös eller politisk propaganda tas bort ur bidragsbestämmelserna. Dessa sex punkter bör alltså utgöra grunden för det statliga lokala stödet. Denna uppfattning delas av en så gott som enhällig opinion inom organisationerna. Det var med tillfredsställelse arbetsgruppen kunde konstatera vad remissinstanserna sagt på dessa punkter. Det finns också all anledning för organisationerna att känna sig tillfredsställda över den principiella uppläggning som stödet har fått i propositionen och nu i utskottets betänkande, som vi har att ta ställning till. Man har alltså följt dessa grundläggande principer i mycket stor utsträckning, vilket jag tycker är väldigt positivt. Utskottet är, som har framgått av debatten, oenigt på en punkt som enligt mitt förmenande saknar någon större praktisk betydelse, Det gäller, som vi också har hört, anslagets karaktär. De borgerliga har av en för mig obegriplig anledning tagit strid på frågan om det under en övergångstid skall vara ett förslagseller reservationsanslag. Det är i och för sig riktigt, som har sagts i debatten, att statens ungdomsråd ville ha ett förslagsanslag, men ungdomsrådet kommer sannolikt inte att känna sig så särskilt mycket trampat på fötterna om det blir ett reservationsanslag. Vi skall nämligen hålla i minnet att alla de grundläggande principer som ungdomsrådet har velat tillämpa har det också fått gensvar för i utskottsmajoritetens betänkande. Ungdomsrådet har ju beräknat kostnaderna till 17,5 miljoner kronor, vilket också både föredragande statsråd och utskottsmajoriteten föreslår. Skälet till att stanna vid ett reservationsanslag kan naturligtvis diskuteras. Att skälet är ovissheten vid beräkning av kostnaden är ganska uppenbart. Herr Zachrisson citerade tidigare en del stycken ur arbetsgruppens förslag, som styrker just påståendet att man har anledning att vara oviss på denna punkt. Vi anförde fyra saker som i mycket stor utsträckning avgör storleken på bidraget, vars utfall vi dock i stort sett inte vet någonting om. För det första vet vi att bidragskonstruktionen förändras på ett radikalt sätt, vilket gör att antalet sammankomster inte på förhand kan beräknas med någon visshet. Jag kan ur luften ta en uppgift, som vi har diskuterat mycket i arbetsgruppen. Vi vet i dag att de organisationer som är anslutna till Riksidrottsförbundet får större delen av sin naturliga verksamhet täckt av nuvarande fritidsgruppsbidrag, medan åtskilliga organisationer, exempelvis de politiska och religiösa, bara får en mindre del av sin verksamhet bidragsberättigad via fritidsgruppsbidraget. Men vad händer när vi slopar gränserna och säger att organisationerna skall få bidrag efter antalet sammankomster? Den frågan kan vi inte svara på. Detta bidrar till att förstärka ovissheten. Vi vet också att kommunerna och organisationer som inte tillhör riksorganisationer kommer att bortfalla som bidragsobjekt. Det gäller dock en mindre summa, som inte är så svår att beräkna. Men vad vi inte kan beräkna är stimulanseffekterna av bidragen. Man har naturligtvis anledning att hoppas att det skall bli så stor stimulanseffekt som möjligt, eftersom organisationerna då också får verklig nytta av de pengar som staten ställer till förfogande. Därmed har alltså syftet med utredningen nåtts, men vi vet ingenting om hur utfallet blir. På den fjärde punkten hade arbetsgruppen och statens ungdomsråd kanske delade meningar, nämligen att man inte kan mäta eller överskåda den nya konstruktionens genomslagskraft i organisationerna. Statens ungdomsråd kom fram till en annan siffra än arbetsgruppen vid beräkningen av det erforderliga bidragsbeloppet. Arbetsgruppen hamnade på 21 miljoner, medan ungdomsrådet hamnade på 17,5 miljoner kronor. Redan det faktum, att det finns två olika uppskattningar här, bekräftar att det råder stor ovisshet vid beräkningen. Både arbetsgruppen och statens ungdomsråd säger att det helt enkelt är omöjligt att avgöra hur det kommer att gå. Jag kan, herr talman, inte undgå intrycket att de borgerliga har tagit striden för dess egen skull; det kan åtminstone inte vara motiverat av sakskäl, Fru Mogård sade tidigare i sitt anförande att reservanterna inte har behövt ta några partitaktiska hänsyn. Möjligt är, eftersom det inte är något sakskäl, att det är just partitaktiken och inte sakligheten som har fått avgöra om det skulle komma till en reservation eller inte i den här frågan. Till slut: Det är ytterst sällan som ett statligt organ får exakt lika mycket pengar som det begärt. Statens ungdomsråd begärde att få 17,5 miljoner kronor och har fått det. I det läget tycker jag väl knappast att man kan beskylla regeringen för att på den punkten vara oförstående mot statens ungdomsråds krav. Herr talman! Jag biträder bifallsyrkandet till utskottets hemställan.
Herr talman!

Det är sant att både en majoritet och minoritet har stannat för 17,5 miljoner kronor, men det är faktiskt ingen poäng mot reservanterna. Skillnaden ligger nämligen ytterst i frågan om förslagsanslag eller reservationsanslag. Krångligheterna börjar när man går över till reservationsanslag. Vi har ansett oss kunna stanna vid 17,5 miljoner kronor därför att vi tror att det räcker, men vi vill att det, om aktiviteten glädjande nog skulle öka mer, skall finnas möjlighet att behandla den aktiviteten på samma villkor som all annan aktivitet enligt det enkla system som statens ungdomsråd har förordat. Majoriteten tror att aktiviteten kan öka till en kostnad av — enligt vad vi har hört i dag — 30—40 miljoner kronor, och därför sätter man spärren vid 17,5 miljoner kronor och förstör därmed hela konstruktionen. Konsekvensen av denna ganska omotiverade skräck för aktivitetsökning borde ha varit att förslaget till ändring av stödet inte lagts fram i nuvarande ekonomiska läge, i varje fall inte när man som nu hävdar att man gör en principiell omläggning på grundval av statens ungdomsråds förslag. Nej, ändra i ärlighetens namn rubriceringen till ”Justeringar av nuvarande ordning” — vilka i och för sig är behövliga och glädjande. Jag beklagar att statens ungdomsråds utmärkta och rediga förslag inte blir verklighet. Det är synd att herr Gustavsson i Nässjö inte velat stå på sig. Nog vet han vad partitaktiska hänsyn är.
Herr talman! Herr Gustavsson i Nässjö har tagit tillfället i akt att nedvärdera betydelsen av den allmänpreventiva karaktären i ungdomsorganisationernas arbete; han t.o.m. kallade det argumentet för diffust. Han passade också på tillfället att angripa det sociala motiv som jag anfört för ett starkare stöd till ungdomsorganisationernas arbete. Det är ju ett faktum att vi har kunnat notera ökad konsumtion av mellanöl och alkohol bland ungdom, ökat narkotikamissbruk och ökad kriminalitet. Jag skulle vilja hänvisa till vad fru Odhnoff sade i sitt inlägg. Hon sade att organisationerna behöver samhällets stöd för att stärkas, och hon syftade sannolikt på det ekonomiska stöd som då behövs. Så fortsatte hon: Och samhället behöver organisationernas stöd. Jag kan inte föreställa mig att hon då uteslöt det sociala motiv som jag anfört.

Han talade också bl.a. om den exploatering av ungdomen som äger rum på diskoteken. Är inte detta ett argument för det sociala motivet som innebär att vi bör göra en ökad ekonomisk satsning och gå på det förslagsanslag som statens ungdomsråd självt föreslagit? Jag konstaterar också att herr Gustavsson nu visat sig vara en avhoppare från sitt ursprungliga förslag. Arbetsgruppen hamnade på 21 miljoner och tänkte sig ett förslagsanslag. Nu ansluter sig herr Gustavsson till utskottsmajoritetens diffusa skrivning, Det är att beklaga att han hoppat av från arbetsgruppens ståndpunkt.
Herr talman! Herr Gustavsson i Nässjö påstår att vi från oppositionens sida är partitaktiska, Eftersom naturligtvis ingen misstänker att herr Gustavssons agerande på något sätt skulle kunna vara styrt av partitaktik, vill jag fråga honom varför han ändrat sig på en rad punkter på mycket kort tid. Vilka sakskäl har fått honom att ändra sig? Herr Gustavsson har ju dubbla funktioner i detta sammanhang. Han var tidigare ordförande i den arbetsgrupp som lade fram det förslag som propositionen bygger på; han är också riksdagsman för socialdemokraterna. I den första egenskapen säger han bl.a. så här: Arbetsgruppen finner att ett särskiljande av bidragsgivningen till den lokala verksamheten till idrotten från övriga organisationer vore olyckligt. Som riksdagsman accepterar han den uppdelningen. Som ordförande i arbetsgruppen säger han: Bidragsutformningen skall vara administrativt enkel. Som riksdagsman för socialdemokraterna accepterar han utskottets krångliga förslag med först preliminärt anslag, sedan tre justeringsmöjligheter och därefter om något år övergång till ett annat system. Som ordförande i arbetsgruppen vill han ha ett belopp på tio kronor per sammankomst. Som riksdagsman för socialdemokraterna accepterar han en konstruktion som kan innebära ett mindre anslag. Som ordförande i arbetsgruppen vill han ha förslagsanslag. Som riksdagsman vill han ha reservationsanslag. Om det nu inte är partitaktik som gjort att herr Gustavsson på mycket kort tid ändrat sig på samtliga dessa punkter, vad är det då för skäl?